Fru talman! Jag har ingen anledning att upprepa det anförande som jag har hållit tidigare i dag. Jag begärde ordet närmast därför att Berit Löfstedt sade: Herr Strindberg anser att folk skall gifta sig, och därmed basta. Det kan naturligtvis inte vara någon hemlighet att jag, med den ideologi jag företräder, anser att äktenskapet är den bästa samlevnadsformen. Där finns klara regler. Det ger den största tryggheten för makarna och ger den största tryggheten för barnen. Det är ingen som helst tvekan om att jag har den uppfattningen. Men därmed är inte sagt att jag har någon som helst åstundan att dirigera människor in i äktenskapet om de inte vill. Folk skall ha valfrihet. De skall få välja den samlevnadsform de själva vill ha. Vi har däremot sagt, när det gäller sambolagen, att vi inte kan begripa varför man skall gå in och lagreglera för människor som avsiktligt har valt en icke reglerad samlevnadsform. Det är ju det man gör med sambolagen. Den som inte vill ha sitt förhållande lagreglerat tvingas avtala bort lagen! Vidare tycker jag att sambolagen invaggar kontrahenterna i en falsk trygghetskänsla. Den ger nämligen inte den trygghet som människor kanske tror. Det som jag framför allt underströk i mitt anförande tidigare i dag var, att sambolagen kommer att skapa en lång rad juridiska problem, inte minst när det gäller att fastställa när ett samboförhållande har upplösts. Det är det vi har pekat på i reservation 6. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till den reservationen.
Fru talman! Berit Löfstedt beskriver sambolagen i termer av frihetsberövande. Jag förstår inte riktigt varifrån den terminologin kommer — den kommer i varje fall inte från folkpartiet. Men frihet handlar det om — frihet att välja den livsform man själv önskar intill den gräns där man skadar andra. Det är rimligt att man i en demokrati får göra det, och det bör gälla även samboende. Berit Löfstedt säger att tolkningen av lagen är enkel och att det gäller helt vanliga parrelationer. Ja, om det hade varit så enkelt! Jag tror att Berit Löfstedt är alldeles unik och ensam om den tolkningen. Vi kan ta ett testexempel. Jag skall inte välja något krångligt exempel utan ett vanligt och normalt fall. Två ungdomar bor i var sin lägenhet. S. k. tycke uppstår. De träffas efter hand än i den ena, än i den andra lägenheten. Till slut bestämmer de sig för att flytta ihop. Om inte annat så blir det billigare, då har man ju bara en hyra. Frågan är om man skall bo i pojkens eller flickans lägenhet. Ja, det visar sig så småningom, men det intressanta är: Gäller sambolagen här och vad betyder det bodelningsmässigt? — Detta, Berit Löfstedt, är en typsituation, och eftersom det är så enkelt behöver man inte fråga någon, utan det är bara att svara alldeles själv. Berit Löfstedt säger att det är spektakulärt av folkpartiet att börja snoka i sexlivet för att se efter om ett förhållande är äktenskapsliknande eller inte. Det är inte vi som har kommit på den idén. Det står i propositionen, som är skriven av departementschefen. Vi följer bara vad som står där och utgår från att det var meningen. Folkpartiets modell till sambolagstiftning präglas av liberal kluvenhet, påstås det här. Ja, det är klart att det är mycket enklare att anlägga ett kollektivt synsätt och dra alla över en kam, men det är nu så att människor inte är lika. Vi har i enlighet med god liberal tradition ett synsätt som utgår från den enskilda människan och anpassar oss efter det. Vad vi har sagt är att vuxna, icke omyndigförklarade människor skall kunna sköta ett samboförhållande alldeles själva. Men vi säger dessutom att när det finns gemensamma barn finns det anledning till en särskild skyddslagstiftning. Det är detta det handlar om. Så enkelt är det.
Fru talman! Centern stöder som bekant förslaget till sambolag, eftersom vi tycker att den utgör ett värdefullt skydd för den svagare parten. Jag skall alltså i min replik ta upp tre andra reservationer som Berit Löfstedt berörde. Det gäller bl.a. informationen. Berit Löfstedt förundrade sig över att vi hade reserverat oss här, även om hon uttryckte något positivt att det var en lovvärd ambition. När jag läste propositionen sökte jag efter var det sades något om hur man skulle informera svenska folket om denna synnerligen viktiga lagstiftning, som skulle få retroaktiv verkan. Det fanns ingen rubrik om information men på s. 111 finns punkten 2.8, Kostnader och resursbehov, och där står: ”Jag har redan tidigare framhållit att de nya reglerna medför ett behov av information till allmänheten. Det kan ske dels genom modernisering av redan befintligt informationsmaterial på familjerättens område, dels genom en särskild informationsinsats i samband med att den nya lagstiftningen träder i kraft. Dessa informationsinsatser kan rymmas inom ramen för tillgängliga medel.” — Det kommer alltså inte att kosta någonting. Längre fram i propositionen står under punkten Inriktningen av en lagreglering för sambor: ”Liksom de sakkunniga — — -— förutsätter jag att information om den nya lagstiftningens innehåll, och särskilt om skillnaderna mellan reglerna om äktenskap och reglerna om sambo-förhållanden, lämnas via massmedia och i skolorna.” — Detta är allt som står om information i propositionen. Då är det väl helt naturligt att man som riksdagsledamot i en motion tar upp vikten av information. Eftersom detta helt hade förbigåtts i propositionen tyckte vi från centerhåll att vi inte bara skulle skriva om informationsfrågan i utskottsbetänkandet utan att det också skulle ges regeringen till känna. Därför har vi gjort reservationen 11. Reservation 10 avser en översyn av sambobegreppet. Berit Löfstedt var övertygad om att det är onödigt. Vi anser att det vore praktiskt om sambobegreppet så långt möjligt hade samma betydelse i olika lagstiftningar. För närvarande används olika kriterier. Det är inte vi i centern som kommit på den tanken, utan den fanns i flera remissvar över familjelagssakkunnigas betänkande. Det skadar ingen, och det underlättar för sambor att veta om de är sambor enligt sambolagen och om de är det enligt andra lagar — jag skall inte räkna upp vilka det gäller; det kan vi se i lagrådets protokoll, där fyra olika rättsområden finns uppräknade. Det är bra för samborna, och det är bra för affärsmännen, myndigheter, osv., som tecknar avtal med samborna, att veta vad som gäller. När det gäller äktenskapets ekonomiska konsekvenser har vi i reservation 9 yrkat att det skall kartläggas i vad mån det är oförmånligt för människor att gifta sig jämfört med att leva under andra samlevnadsformer. Det är en viktig fråga. Det är en utbredd uppfattning bland människor att det i många fall inte ”lönar sig” att gifta sig, som de säger, och det skadar äktenskapet. Det är för att slå vakt om äktenskapet vi vill ha till stånd den kartläggningen.
Fru talman! Jag erkänner gärna dels att jag inte är jurist — jag kanske ändå kan få delta i den här debatten — dels att jag har en fallenhet för drastiska formuleringar. Till Per-Olof Strindberg skulle jag vilja säga: Jag tycker också äktenskap är bra. Jag skulle kunna göra en lång utläggning om varför jag tycker det. Men jag tycker ändå att det är bra att även människor som inte är gifta får en vettig trygghet för sina relationer. Litet av den fantasi som man använder till att tänka ut hur besvärligt det här skall bli tycker jag att man skulle kunna använda till att tänka ut hur bra det också skulle kunna bli. Bengt Harding Olson! Lägenheten spelar ingen roll — den har ju i bägge fallen anskaffats innan personerna i fråga flyttade samman. Men de är alldeles klart sambor när de har flyttat ihop — det är det enklaste med alltihop. Till Martin Olsson vill jag säga: Bäste Martin! Det blir nog bra det här med informationen. Vi vill ju ha det, både du och jag —- förlåt att jag sade ”du”; det var inte avsiktligt. Vi vill ju alla ha informationen, och jag tror att det blir bra med det. När det sedan gäller kartläggningen tror jag att det kan räcka med vad jag redan har sagt. Jag tycker inte heller att man avsiktligt skall missgynna äktenskapet — självfallet inte! Äktenskapet är som jag sade redan från början en utomordentlig samlevnadsform.

Fru talman! Jag tackar för svaret från Berit Löfstedt. Det var en enkel fråga jag ställde — det gällde ett typfall. Jag vill inte på något sätt klandra Berit Löfstedt för att hon inte kunde svara på den. Mot bakgrund av att hon själv säger att det här är enkelt tyckte jag att jag ändå skulle drista mig att ställa frågan. Det är nämligen på det sättet att vi här har fått besked om att skyddet inte gäller i just den här typsituationen. Men jag skall inte föra debatten längre på den punkten — det är inte säkert att den uppgiften är korrekt heller — även om jag vet att Berit Löfstedt under sittande förhandling har fått assistans även från departementet. Lägenheten ingår nämligen inte i bodelningen, men det kan finnas andra övertagandemöjligheter enligt lagstiftningen — så krånglig är den. Man säger här att vi är litet kluvna. Men är det några som är kluvna och framför allt motsägelsefulla är det socialdemokraterna. Vi har ju i dag ett embryo till sambolag, men nu har vi ett förslag som är mer omfattande. Är den här ändringen stor eller liten, frågar jag mig. Berit Löfstedt är oklar på den punkten, och det är klart att hon inte kan bli klarare än vad justitieministern var här tidigare. Han sade å ena sidan att det är ett väsentligt förbättrat skydd; å andra sidan är det fråga om en begränsad utvidgning. Är det en betydelsefull förändring eller är det det inte? Man kan inte sitta på två stolar samtidigt — man måste bestämma sig. Man talar sig varm för behovet av sambolagen. Finns det behovet eller finns det inte? Är det stort eller är det litet? Är det så att det är stort — varför undantar man då villafastighet? Det finns ju en övertaganderätt. Om det handlar om en bostadsrätt, som kostar ganska mycket här i Stockholm, gäller skyddet. Men om det är fråga om en villa som kostar lika mycket, då gäller det inte. Var finns logiken här? Och varför finns det över huvud taget en utträdesrätt? Om det nu är så viktigt med en skyddslagstiftning, hur kan man då å andra sidan säga att det skall finnas en möjlighet att avtala sig bort från denna skyddslagstiftning? Varför är det på det viset? Detta är helt ologiskt. Man måste bestämma sig: Är lagstiftningen bra eller är den dålig, behöver vi den eller behöver vi den inte? På den punkten skulle jag gärna vilja ha ett svar av Berit Löfstedt.
Fru talman! Bengt Harding Olson skall få ett svar, som är ungefär lika vänligt som det anförande han själv höll — jag trodde att vi hade en vettig samtalston här i kammaren. För egen del tycker jag att lagen är betydelsefull och lagom.

Herr talman! Det må vara naturligt att jag, som tillsammans med Evert Svensson är de enda i riksdagen kvarvarande av dem som tillhörde familjelagssakkunniga hela tiden mellan 1969 och 1981, känner något av nostalgi när nu riksdagen debatterar slutresultatet av de tusentals arbetstimmar som utredningens ledamöter och sekretariat lagt ner på familjelagstiftningen. Men jag känner också litet av beklämning när jag konstaterade att den justitieminister vi har i dag inte ansett det värt att finnas i kammaren när frågan debatteras. Jag finner det vara en nonchalans inte bara mot riksdagen som lagstiftande församling utan också gentemot svenska folket, som nästan alla kommer att beröras på ett påtagligt sätt av de lagförslag som vi nu diskuterar. Det var kanske också litet beklämmande att konstatera Berit Löfstedts okunnighet om allt det förarbete som lagts ner på lagförslaget. Samtidigt vill jag gärna erkänna att förslaget andas en respekt för äktenskapet och familjen som inte var rådande när direktiven skrevs i slutet av 60-talet. I de stämningar som då rådde var arv något betydligt mera negativt än vad det är i dag. Förändringen i uppfattningarna visar sig i det faktum, vilket också Lennart Andersson hänvisade till, att vi som då var reservanter kan konstatera att flera av våra förslag återfinns i propositionen. Som exempel vill jag nämna att statsrådet Kling begärde att de sakkunniga skulle se över sekundosuccessionen, dvs. de bestämmelser som ger den först avlidne makens arvingar rätt till del i den sist avlidnes kvarlåtenskap. Departementschefen ansåg då att det fanns mycket som talade för att det systemet borde utmönstras ur lagstiftningen. Dessutom föreslogs, som vi vet, att laglotten skulle utmönstras ur ärvdabalken, varvid dock vissa barn skulle ha rätt till underhållsbidrag ur kvarlåtenskapen. De två förslagen från dåvarande departementschefen ger en god bild av hur man 1969 såg på arvsrätten över huvud taget. I princip innebar detta förslag att barns lagliga rätt att ärva sina föräldrar skulle tas bort. Den efterlevande maken kunde göra vad han ville med det han eller hon ärvt av sin make och detta oberoende av om det rörde enskild egendom eller ej. Testamentsförordnanden skulle dock gälla. Det har, som jag sade, skett en förändring i uppfattningen om äktenskapet som grundstenen i familjelivet. Det nu föreliggande förslaget ger barn arvsrätt efter sina föräldrar. Laglotten finns kvar. Inte heller har det nu förekommit någon diskussion om äktenskapsbalkens portalparagraf om att makar skall visa varandra trohet och hänsyn. På den tiden var starka krafter i gång för att utmönstra trohetskravet. Också sekundosuccessionen finns kvar. Arvingar får, när den andra maken avlidit, rätt att få ut sin kvarlåtenskap efter den först avlidne. Men i ett avseende verkar det nu föreliggande betänkandet sakna sinne för hur verkligheten egentligen ser ut. Jag syftar då på att man i lagstiftningsförslaget inte gjort några bedömningar om den stora förändring som ägt rum vad gäller äktenskapens och andra samlevnadsformers bestånd. Låt mig teckna en realistisk bild av hur det i framtiden kommer att se ut. Ena maken dör, i ett äktenskap där det finns barn. Den efterlevande säljer sitt ärvda hus och köper ett nytt tillsammans med sin nye sambo. Förhållandet brister så småningom, och hon gifter om sig igen. Så småningom dör hon, och nu skall hennes barn i första äktenskapet göra sin arvsrätt gällande gentemot efterlevande maken i andra äktenskapet, samtidigt som bodelning ägt rum när samboförhållandet upplöstes, ett bodelningsförhållande om bostad och bohag. Detta är den verklighet som vi står inför. Nog kommer problemen kanske att kunna lösas — människor har ju en vilja att i allmänhet göra upp i godo — meni ett avseende finner jag lagstiftningen nästan omänsklig. Jag syftar då på att maken skall ärva det som är enskild egendom. Denna egendom kan vara allt från släktgårdar eller familjeklenoder till bara några aktier. Ofta är det saker som gått i generationer och släktled, och som genom den nu föreliggande lagstiftningen förs över i en ny släkt, där den fria förfoganderätten ger utrymme för den efterlevande maken att t.ex. i ett nytt förhållande förhindra att kvarlåtenskapen någonsin kommer barnen efter den först avlidna till godo. Jag vill erinra om att flera remissinstanser har vänt sig mot det föreliggande förslaget. Därtill kommer att detta helt omotiverat frångår de långa och intensiva ansträngningar som gjorts för att harmonisera lagstiftningen mellan de nordiska länderna, särskilt på familjerättens område. Herr talman! Moderaterna i utskottet har reserverat sig mot sambolagen och dess verkan. När utskottet säger att den nu föreslagna lagen inte innebär att man inrättar ett särskilt B-äktenskap för sambor är det fel. Vad man bortser från är att de som föredrar att leva tillsammans utan att gifta sig är vuxna människor, som i dag i betydligt högre grad än vad som gällde för 15 år sedan är medvetna om att deras relation inte är lagbunden och att de frivilligt har avstått från att lagligt reglera sina mellanhavanden. Många samboförhållanden — och det har inte nämnts här i dag i debatten — består dessutom av äldre människor med äktenskap bakom sig som under de senare åren av sina liv vill leva tillsammans utan att blanda samman sina ekonomier. Dessa ställs med den nu föreslagna lagen i en orimlig situation. Familjelagssakkunniga hade föreslagit långt gående övergångsbestämmelser. Men den nu föreliggande lagen skall träda i kraft inom kort och får nästan omedelbar verkan. Detta måste innebära att praktiskt taget alla som i dag lever i parförhållanden måste se över de äktenskapsförord, avtal och testamenten som skrivits, och de som inte har några måste upprätta sådana. Våra familjerättsadvokater kommer att bli överhopade med uppdrag. Mest synd är det om de makar som inte hinner förändra sina förhållanden eller sina avtal innan ett dödsfall sker. Den nu föreslagna sambolagen kommer, som jag bedömer det, att mycket snart behöva ses över. Stridigheter kommer att uppstå om vad som menas med sambo, bostad, bohag, och inte minst hur en för gemensamt bruk anskaffad bostad som substitut för en av den ena parten tidigare ägd bostad skall bedömas. Herr talman! Familjelagssakkunniga hade uppriktigt önskat att vi skulle få till stånd en äktenskapsbalk så väl genomarbetad att den för långa tider framåt skulle gälla oförändrad och därmed bli välkänd för alla medborgare i detta land. Så är inte fallet med det nu föreliggande förslaget. Ett bifall till de moderata reservationerna skulle avsevärt förbättra förslaget, därför att det då i högre grad skulle stå i samklang med svenska folkets rättsuppfattning.

Herr talman! Jag har med mycket stort intresse lyssnat på debatten i dag, och jag har nu som många andra gånger försökt att följa med argumenteringen. Jag vet inte, herr talman, om jag någon gång tidigare under den period jag varit i riksdagen upplevt att ett förslag blivit så ”punkterat” som förslaget blev av Bengt Harding Olson m.fl. i dag. Samhällets syn på familjen-äktenskapet är ideologiskt sett mycket bärande. För den avslöjar synen på samhällets egen stabilitet. De naturliga sociala grupperna, av vilka familjen utgör den mest fundamentala, är viktiga, för det första därför att de gör det möjligt för människan att utveckla hela sin personlighet och påta sig ansvar för andra. För det andra är de naturliga sociala grupperna ett viktigt skydd mot totalitarismen. Den maktfullkomliga, centraliserade välfärdsstaten riskerar att utvecklas i kollektivistisk och totalitär riktning, om inte de naturliga gemenskaperna är starka och de offentliga institutionerna avbalanserade. Familjens stabilitet och styrka är därför en viktig grund för ett stabilt demokratiskt samhälle. Därför bör det ligga i lagstiftarens intresse att stärka denna naturliga sociala gemenskap. Mot den bakgrund jag här skisserat är alltså de beslut kammaren har att fatta här i dag av stor principiell betydelse. En fungerande familj med värme och sammanhållning är det mest centrala i livet för de flesta människor. Familjen som livsgemenskap utgör, som vi i kds ser det, en förutsättning för ett gott och varaktigt samhälle. Utan fungerande hemmiljöer upphör också samhället att fungera. Den öppna familjen med omsorg om de egna och utomstående utgör grunden för en trygg samhällsgemenskap och för en berikande social gemenskap. I levande hemmiljöer får vi den bästa skolningen i solidaritet och medmänsklighet. Vår tids många problem är till stor del hemmens och familjernas problem. Äktenskapet har för många förlorat sin innebörd och mening. Därför har både barn och vuxna ofta svårt att klara av djupa och varaktiga relationer. Samtidigt vet vi att behovet av sammanhållning och värme är större i dag än kanske någonsin. Samhället måste genom politiska beslut och en medveten opinionsbildning skapa en god jordmån för fungerande familjer. Familjerna måste återfå möjligheten att själva vårda och fostra sina barn. Arbetet med hem och barn måste åter erkännas som en fullgod samhällsinsats. Föräldraansvar och barnomsorg över huvud taget måste lyftas fram och få högre status än allt vad karriärjakt heter. Herr talman! Jag kan inte tänka mig annat än att skilsmässoantalet inger alla stor oro. Familjesplittringen drabbar hårt och orsakar skador och lidanden främst för barnen. Sambandet mellan skilsmässor och psykiska problem bland barn är klarlagt. Skilsmässoökningen har enligt vår uppfattning ett klart samband med äktenskapslagstiftningens försvagning och med den s.k. neutralitetsideologin i synen på äktenskap eller fri samlevnad. Denna inställning bör överges av samhället, och det av flera skäl. Mycket tyder på att Sverige har den största separationsfrekvensen i världen, om äktenskap och samboende sammanräknas. Samhället har tyvärr uppvisat en påfallande likgiltighet inför familjestabiliteten. I det avseendet intar Sverige en icke särdeles berömvärd särställning i världen. Det livsvariga äktenskapet bör prioriteras som samlevnadsform. Det ger familjen större stabilitet, och barnen trygghet. Det markerar en medveten viljeinriktning, det garanterar makar rättssäkerhet och jämställdhet. Samhället bör alltså ge makar stöd för att i möjligaste mån undvika familjesplittring. Det kan ske genom att man i opinionsbildningen betonar värdet av ett moget och ansvarsfullt handlande i konflikter, ger möjlighet till familjerådgivning och genom rättsregler ger makarna tid och möjlighet att ordentligt tänka igenom sina beslut. Skilsmässa får inte vara ett enkelt sätt att lösa konflikter. Det får inte, som nu, vara ekonomiskt förmånligt att skiljas eller att välja samboende framför äktenskap. Herr talman! Det finns en rad både praktiska och ideologiska skäl bakom synen på behovet av en livsvarig och av samhället prioriterad samlevnadsform, äktenskapet. Men även rent juridiska aspekter pekar i samma riktning. Det är logiskt ohållbart att samhället — staten, dvs. vi här i kammaren — uppställer en rad regler för äktenskapet, vilka är motiverade av allmänna skäl,och sedan hävdar att det är likgiltigt om de enskilda väljer att ingå avtal som främjar dessa allmänna skäl. Den svenska utvecklingen, manifesterad bl.a. genom lagutskottets betänkande om äktenskapsbalk och sambolag, innebär när det gäller den här typen av samlevnadsregler dels att man erbjuder par ett avtal benämnt äktenskap, dels att man skapar en generell lagstiftning för samboende, där det är samhället som fäller avgörandet om samboende föreligger eller inte. Denna utvecklingslinje innebär på sikt att samboende och äktenskap jämställs alltmer i juridisk mening. Frågan är då varför samhället skall ha flera rättsfigurer för samlevnad mellan man och kvinna. Det goda samhället bygger på fungerande och stabila familjegemenskaper, enligt kristdemokratiskt synsätt. Det borde därför vara ett samhälleligt mål att värna om familjestabiliteten. Det finns redan i dag i fråga om äktenskapsskillnad en antydan om att familjestabiliteten är något positivt, genom att betänketid är obligatorisk om det finns barn under 16 år. Denna inriktning borde klarare markeras i lagstiftningen. Familjestabilitet är något positivt, inte bara för barnens skull utan även för de båda parterna i ett samlevnadsförhållande. Principiellt sett borde det inte finnas behov av att uppställa mer än en avtalstyp genom lagstiftning. Genom uppställande av tämligen detaljerade regler för samboende utan äktenskap har samhället i dag skapat ett ”andra klassens” äktenskap — eller, som någon sade tidigare här, ett B-äktenskap — samtidigt som par som genom sin samlevnad velat avstå från lagreglering påtvingats sådan av samhället. Den utvecklingen fullföljs genom regeringens och lagutskottets majoritetsförslag. Ett enda regelsystem, äktenskapet, är därför den bästa lösningen för att tillgodose flera viktiga mål. Den sakliga regleringen blir enhetlig. Systemet blir lättillämpat. Dessutom blir det lättare för den enskilde att bedöma sin egen juridiska situation. Äktenskapet bör alltså vara den normala rättsfiguren för fall av långvarig samlevnad mellan man och kvinna. I konsekvens med detta bör lagstiftningen vara restriktiv beträffande fri samlevnad. För rättsliga konflikter i det senare fallet kan en allmän skälighetsregel tillämpas. Herr talman! Jag tycker det är positivt att moderater och folkpartister i lagutskottet har lyckats skriva sig samman kring de krav som vii kds för fram i fråga om sambolagen. En liten glimt av hopp skönjer man också i den gemensamma icke-socialistiska reservationen om behovet av en kartläggning av äktenskapets ekonomiska konsekvenser, vilken tillgodoser ett krav jag framfört i en av mina motioner. Herr talman! Jag ber härmed att få yrka bifall till motionerna L409 och L220. Jag hade gärna — vill jag understryka — sett att det hade funnits möjlighet att yrka bifall också till yrkandena 1 och 2 i motion L103, men eftersom lagtext saknas får jag låta bli att göra det. Jag ber också att få yrka bifall till reservation 6, och för den händelse reservation 6 bifalles av riksdagen yrkar jag även bifall till reservation 7. Även reservation 9 yrkar jag bifall till.
Herr talman! Vpk stöder propositionens förslag om att den nuvarande 2 april 1987 giftermålsbalken ersätts med den föreslagna äktenskapsbalken. Vi har därför inte väckt någon motion i anslutning till propositionen. Däremot behandlas i lagutskottets betänkande en motion som jag skrev 1986, och den handlar om delning av skadeståndsbelopp. Vid skadeståndsmål förekommer det ofta att engångsbelopp utbetalas. Den skadelidande får detta engångsbelopp som ersättning för sveda och värk, för nedsatt fysisk eller psykisk funktion i framtiden och för annan ideell skada.

Detsamma kan också gälla om man har fått ett handikappfordon på grund av sitt handikapp. Det är inte svårt att föreställa sig att den som genom en skada blivit handikappad i vissa situationer i ett äktenskap kan komma i underläge. Det kan vara svårt att hävda att en förmögenhet, bestående av ett sådant här engångsbelopp, genom äktenskapsförord skall utgöra enskild egendom. I det fall då den skadade är gift vid utbetalningen av ett engångsbelopp finns det knappast möjlighet att detta belopp skall bli enskild egendom genom boskillnad, om inte maken eller makan samtycker till det. Detta var bakgrunden till min motion. Men med den nya äktenskapsbalken och den utförliga behandling av motionen som lagutskottet har gjort, vilket jag vill tacka för, bedömer jag det så att risken för en oskälig delning av skadeståndsbelopp och rehabiliteringsersättning nu kommer att vara undanröjd.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

Frågan har tidigare behandlats, varvid det vid remissbehandlingen framkom att flera instanser ställde sig bakom tanken att medge inteckning i bostadsrätt. Genom erforderliga författningsändringar kan möjlighet att inteckna bostadsrätt uppnås. Lånen blir billigare, vilket medför att fler människor ges möjlighet att förvärva en bostadsrätt. Bostadsrätts värde som säkerhet måste stärkas.

Herr talman! Lagutskottets betänkande 1986/87:17 om inteckning i bostadsrätt gäller ett ärende som har förekommit i kammaren 1985, 1986 och även tidigare. Jag har roat mig med att se efter vad som sades förra året vid den här tiden då riksdagen behandlade motsvarande ärende. Då sade man att det inte fanns anledning att justera de regler som gällde tidigare och fortfarande gäller. De har fungerat bra. Majoriteten i lagutskottet utttalar i år igen att en bostadsrätt anses som en tämligen god säkerhet för lån till förvärv av bostadsrätt och att det inte syns föreligga något behov av ytterligare möjligheter att belåna bostadsrätter. Utskottet har alltså undersökt hur det förhåller sig. Det är inte bara för att vi år efter år skall säga samma sak som vi gör detta uttalande, utan det finns faktiskt exempel på att lånemöjligheterna är goda. Med anledning därav yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på motionerna L503 och L504.

Herr talman! Kulturutskottet har vid årets behandling av kulturavsnittet av budgetpropositionen delat upp ärendena på fler än ett betänkande. I det nu behandlade tar utskottet upp vissa övergripande frågor och lämnar förslag om anslagen till allmän kulturverksamhet. Oaktat uppdelningen finns det 28 reservationer fogade till betänkandet. Detta skall inte tas som att det råder djup oenighet om vilken kulturpolitik som skall föras i vårt land. Utskottets ledamöter torde tvärtom vara eniga om betydelsen av att vi i vårt land har en levande kulturell verksamhet som kan nå ut till alla människor och bidra till att förgylla vardagen och låta människor uppleva att det finns en verklighet bortom vardagens. Det vore fel att säga att svenska folket är ointresserat av kultur. Det läses och sjunges och spelas och lyssnas och målas och väves och tittas och skapas, minst lika mycket i vårt land som i andra länder. Vad som däremot är mindre glädjande är att tillgänglig kulturstatistik visar att vi lånar litet mindre på bibliotek och att vi inte går på teater eller besöker utställningar i den ökade grad som anslagsutvecklingen borde ha medfört. Samtidigt har kulturskapare av olika slag svårt att ekonomiskt klara en levnadsstandard som de flesta i Sverige finner naturlig. Någonstans har det blivit fel, och det är riksdagens sak att rätta felen och se över målen för kulturpolitiken. Det är nu 13 år sedan riksdagen fastställde de kulturpolitiska mål som sedan dess varit styrande för anslagsutvecklingen och kulturlivets utformning. Mycket händer på 13 år. 1974 hade kulturrevolutionen i Kina satt sina spår också hos oss. Självverksamhet betonades mer på den professionella konstnärliga verksamhetens bekostnad. Kvalitet var ett elitistiskt ord, som sattes i motsats till folklighet. Kulturen skulle utgå från människors egna förutsättningar och gavs sällan ett egenvärde. Betecknande är att de tre av de åtta kulturpolitiska målen som direkt syftar på kulturverksamheten placerades sist. Det råder ingen oenighet om värdet av de åtta målen eller om deras betydelse. Det råder däremot oenighet om huruvida de bör kompletteras och om inte tiden är mogen för att de bör granskas vad gäller detaljutformningen mot bakgrund av den kulturpolitiska utvecklingen under dessa 13 år. De tre borgerliga partierna har i reservation nr 1 förordat att en översyn kommer till stånd. Utskottsmajoriteten har inte velat gå med på detta. Herr talman! Jag skall här lägga några synpunkter på varför vi moderater vill ha en översyn gjord, och jag skall då utgå från de mål som i dag gäller. Ett av målen lyder: Motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet. Självfallet skall vi göra detta, och det är med beklämmande vi kan konstatera att detta mål inte uppfyllts. Det finns i dag i vårt land tidskrifter och publikationer vilkas utgivande har ett enda syfte: att göra pengar på människors sämsta egenskaper. Videovåld och tidskriftsvåld med barnpornografi och sadism av värsta slag må vara förbjudet i lag, men lika fullt råder stor efterfrågan, som tillfredsställs av kommersiella intressen. Vad som däremot inte kom med vid fastställandet av målen var kommersialismens positiva verkningar. Aldrig någonsin har det lyssnats så mycket på musik som nu. Stereoapparater och förnämliga uppspelningsanläggningar upplever en ständigt ökad efterfrågan, och var och en kan i dag komma över skivor och kassetter av förnämlig konstnärlig standard. Under senare år har företag alltmer kommit att finansiera utställningar, musikveckor och gästspel. Och visst ligger kommersiella intressen bakom detta! Men vad gäller idrotten upplever företagen och organisationerna att sponsringen har ett positivt värde för företaget eller organisationen. Att man samtidigt medverkar till uppskattade kulturinsatser må glädja varje kulturintresserad medborgare. Så tycks dock inte vara fallet. Socialdemokratiska ledamöter associerar ännu ordet kommersialism med något negativt och kan därför inte erkänna att kommersialismen också har en positiv sida. Det vore tacknämligt om utskottsmajoritetens företrädare närmare ville belysa den uppfattning som framförs i betänkandet, nämligen att dagens sponsring skiljer sig från forna tiders mecenatverksamhet. Också det sociala målet bör ses över, mot bakgrund av att det inte har uppfyllts. Vi har fortfarande en social skiktning vid antagandet till högskolorna. Det är de redan kulturvana som ökar sin kulturkonsumtion, medan någon särskild spridning inte har kommit till stånd. Målet är riktigt, men för att kunna uppfylla det fordras en ökad decentralisering. I vår reservation hänvisar vi till det faktum att de Stockholmsbaserade institutionerna har ett ansvar för att verksamheten också kan bedrivas utanför huvudstaden. Även televisionen skulle på ett helt annat sätt kunna medverka till att uppfylla det sociala målet, om man i högre grad ansträngde sig för att återge föreställningar och utställningar som visats i de stora städerna. Herr talman! Jag vill i fråga om kulturverksamhetens regionalisering säga några ord om det statliga stödet till regional kulturverksamhet. Socialdemokraterna har här en reservation, eftersom utskottets majoritet — bestående av de borgerliga och vpk — enats om att i en ytterst försiktig skrivning yrka på att en utredning tillsätts, vilken skall lägga fram förslag om den fortsatta utbyggnaden av det statliga stödet till den regionala kulturverksamheten. Utskottsmajoriteten vill att utredningsuppdraget inte skall innehålla bindande direktiv. På det sättet får utredningen möjlighet att undersöka huruvida det nu gällande systemet med grundbidrag är det bästa också sedan utbyggnaden av grundbeloppssystemet upphört under budgetåret 1988/89. Om det nuvarande systemet bibehålls, kan — vi vet inte säkert — svårigheter uppkomma i varje fall på musikområdet, där regionerna skall få statligt stöd genom överföring av resurser i första hand från regionmusiken. Dessa resurser skall fördelas efter särskilda förhandlingar. Det har också visat sig att institutionerna i andra större städer, såsom Göteborg och Malmö, har krav på sig att serva stora områden omfattande också närliggande kommuner, vilket innebär en orimligt stor belastning på storstadskommunen. Jag vet att Bengt Göransson någon av de senaste dagarna har uppsökts av representanter för Helsingborgs stadsteater, vilka har framfört liknande uppfattningar. Utskottet erinrar här om den regionala samverkan som finns på musikom rådet i Västsverige och Skåne. Utskottsmajoriteten betonar också betydelsen av att det stöd som utgår inte får skapa osäkerhet hos institutionerna om deras framtida verksamhet. Ingen av oss önskar att kulturlivet skall vara statiskt. Detta måste, som vi ser det hela, innebära att också formerna för bidragsgivningen kan förändras i takt med samhällsutvecklingen. Herr talman! Så åter till frågan om de kulturpolitiska målen. Kulturpolitiken bör utformas med hänsyn till eftersatta gruppers erfarenheter och behov. Det är ett av målen. Men man borde nog på allvar undersöka vilka de kulturellt eftersatta grupperna egentligen är. När det gäller den socialdemokratiska satsningen på löntagarna utgår man från att det är bland dem som de mest eftersatta medborgarna finns. Men det är bland de arbetslösa, de sjuka och de handikappade som kulturbristen är störst. Det gäller också de gamla, som många gånger inte vågar sig ut på kvällarna och således inte kan komma i åtnjutande av kulturaktiviteter av olika slag. Vi moderater tycker inte att kulturrådet har förutsättningar att styra kulturlivet i den grad det hittills har gjort. Genom att kulturrådet mer eller mindre egenmäktigt förfogar över de flesta av de miljoner som staten satsar på kulturverksamhet och sedan självt utvärderar sin verksamhet skapas ett organ som motverkar mångfald och variation. Vi anser att kulturministerns förslag att kulturrådet bör minska sin utredningsverksamhet är ett steg i rätt riktning, men det är bara ett steg, och det finns plats för fler. Visst är det riktigt att det behövs mer pengar till kultur, men det är också viktigt att medborgarna i högre grad kan disponera sin inkomst genom lägre skatter och därmed betala för kulturupplevelser. Det finns en brist på logik i den socialdemokratiska kulturpolitiken. Genom att särbehandla kulturen har socialdemokraterna velat skapa en nimbus kring kulturen, som om den vore gratis, eller nästan gratis — och det som inte fordrar någon motprestation uppskattas sällan till sitt fulla värde. Det är ungefär som fluorsköljning; det är bra, men särskilt lustigt är det inte. Jag menar nu inte att allting skall kosta. Vi har också vissa rättigheter som medborgare. Dit hör rätten till information, att låna böcker, att se utsmyckningar och konstverk omkring oss samt att ha en god miljö, också ur konstnärlig synpunkt. Men så länge de statliga medel som står till förfogande för kulturverksamhet är begränsade — och så lär de förbli — måste de allokeras dit där de gör största möjliga nytta ur kultursynpunkt. Så är inte fallet i dag. Det satsas alldeles för litet för att konstnärliga yrkesutövare skall få bra arbetsmöjligheter. Det satsas antagligen för mycket på amatörverksamhet, som långt ifrån alltid är kvalitetsinriktad utan bättre borde karakteriseras som hobbyverksamhet. I reservationen om en översyn av de kulturpolitiska målen tas frågan upp om inte värdet av god konstnärlig kvalitet borde framhållas någonstans. Det är en svårtydd målsättning, men den hör ändå hemma i ett kultursamhälle. Kravet på kvalitet kan i sig verka styrande i riktning bort från nytänkande, experimentell verksamhet och kreativitet, vilket vore olyckligt. Det är därför viktigt att kombinera kravet på kvalitet med uttryck för mångfald och variation, vilket också framförs i reservationen. Herr talman! Jag har här begränsat mig till att tala om de övergripande målen och om den utveckling jag kan se i framtiden. Det är ändå viktigt att inte utelämna skolans betydelse för att skapa intresse för och kunskap om kultur av olika slag. I den nya lärarutbildningen tas alldeles för lätt på kulturfrågorna. Barnteaterverksamheten har minskat på ett oroväckande sätt. Skolkonserter finns knappast längre, även om barnen kommer i kontakt med musik i skolan. Dagens barn har inte kännedom om de litterära eller musikaliska folkskatterna. Det är ändå barnen som är framtidens kulturkonsumenter, samtidigt som de tillhör de eftersatta grupperna i dagens Kultursverige. Målet att kulturpolitiken skall utformas med hänsyn till eftersatta gruppers erfarenheter ställer jag mig själv tveksam till. Jag tror att kultur för barn, handikappade. långvarigt sjuka och andra eftersatta grupper inte i första hand skall bygga på deras erfarenheter. Kulturen måste alltid tillföra något nytt, låta oss människor uppleva något vi inte upplevt förut, vidga vår fantasi, låta oss möta det konstnärliga skapandet. Herr talman! Det finns pengar i vårt samhälle. Jag har förmånen att sitta i tre styrelser som delar ut frivilligt hopsamlade och skänkta pengar. I alla tre fallen rör det sig om främjande av vällovliga insatser — och det är inte litet pengar det rör sig om, det kan jag garantera. Områdena rör de sociala, medicinska och internationella verksamhetsfälten, men ingenstans det kulturella. Jag drar den enkla slutsatsen, att när människor är så oerhört villiga att skänka pengar till stiftelser och organisationer borde de också ha möjlighet att skänka eller testamentera pengar för att gynna kulturen. Jag längtar helt enkelt efter att den utredning som nu pågår i departementet skall komma med ett förslag — kulturministern kanske har något att säga om det. Behoven av medel på kulturområdet är enorma, och ansökningar om bidrag kommer inte att saknas. Det vore orimligt om pengar inte skulle kunna komma kulturen till godo också på frivillig väg. Herr talman! Gunnel Liljegren kommer senare att mer specifikt hänvisa till övriga reservationer från utskottets moderata ledamöter, men jag vill redan nu yrka bifall till dessa.

Herr talman! I detta anförande avser jag att ta upp tre frågor av principiell karaktär. Den första avser de kulturpolitiska målen, den andra principerna för sponsring, den tredje konstnärernas ekonomiska villkor. Det råder fortfarande enighet om de åtta kulturpolitiska mål som fastställdes år 1974. Men sedan dess har mycket hänt som påverkat både kulturdebatt och kulturpolitik. Debatten om kvalitet i kulturutbudet har varit och är mycket angelägen. I det omfattande selektiva stöd till olika kulturformer och kulturyttringar som fördelas av statens kulturråd och konstnärsnämnden sker en bedömning från en rad olika utgångspunkter angivna i de kulturpolitiska målen. Men där saknas kvalitetskriteriet. Självfallet betyder inte det att anslagsbeviljande nämnder och styrelser inte tillämpat ett kvalitetsbegrepp. Man brukar säga att det är underförstått. Om så är fallet kan det aldrig skada att skriva in detta mål. Då råder ingen oenighet i sak. För de anslagsbeviljande organen skulle det underlätta om man i större utsträckning än nu är fallet kan hänvisa till kvalitetskriteriet som skäl för såväl bifall till som avslag på ansökningar. Det andra målet, som vi i folkpartiet föreslagit, gäller rimliga arbetsvillkor för landets fritt arbetande konstnärer. Erfarenheten har under de senaste åren lärt oss att en aktiv och offensiv kulturpolitik också måste utgå från uppgiften att se till att dessa konstnärer har reella möjligheter att arbeta med sin konstutövning. Det är en fråga om anslag från stat och kommun, det är en fråga om skattesystemets utformning, men det är också en fråga om vilken vikt man fäster vid detta i förhållande till andra angelägna uppgifter såsom decentralisering av kulturutbudet, satsning på olika grupper av kulturkonsumenter och internationalisering. De borgerliga partierna förordar nu att en översyn skall ske av de kulturpolitiska målen. Efter 13 år kan det vara dags att göra detta. Vi har svårt att förstå varför socialdemokraterna motsätter sig detta. Under 1960 och 1970-talen fördes en aktiv expansiv kulturpolitik i vårt land. Folkpartiet medverkade aktivt i detta arbete, både i regeringsställning och utanför. Under 1970-talet ökade staten, kommunerna och landstingen sina insatser för kulturen med en summa motsvarande mellan 2 och 3 miljarder kronor i dagens penningvärde, vilket innebar mer än en fördubbling. Decenniet före uppvisade en nästan lika hög reformtakt. Det var den tid då kulturlivet i Sverige definitivt omvandlades till att bli en offentlig angelägenhet. Till de gamla ansvarsområdena, såsom teater, musik och bokutlåning, lades nya, såsom filmoch bokutgivning. Konstnärens och konstens beroende av den offentliga kulturpolitiken ökade på ett avgörande sätt. Det expansiva elementet under denna tid var de offentliga kulturutgifterna, inte de privata. De offentliga kultursatsningarna ökade med ca 60 20 medan den individuellt finansierade kulturkonsumtionen ökade med ca 10 2. Denna utveckling påverkades naturligtvis av strömningar, idéer och företeelser av allmängiltig art inom den tidens samhällsutveckling. Kulturpolitiken kom sent in i den allmänna offentliga expansionen, men när reformarbetet väl hade påbörjats drevs det med kraft. En utgångspunkt för 1970-talets kulturpolitik var att minska konstens beroende av enskilda finansiärer och göra de kulturpolitiska basåtagandena till en given samhällelig uppgift. På denna punkt talar utvecklingen sitt tydliga språk. Grundläggande museala uppgifter åsidosätts av staten och trugas på privata sponsorer. Institutioner hänvisas till näringslivet för finansiering t.o.m. av sina fasta tjänster. Bakgrunden till allt detta är den betydelsefulla kulturekonomiska omsvängning som inträffade omkring år 1982. Då stagnerade den offentliga anslagsutvecklingen, och en expansiv period övergick i en åtstramningsperiod hos både stat, kommuner och landsting. Detta har fått tydliga och olyckliga konsekvenser. Reformåren ledde till en allmän ökning av kulturutbud och därmed av kulturkonsumtion, till en ökad delaktighet och till en större frihet och ett större oberoende. När anslagsutvecklingen vände inträffade en stagnation, som gav snabbt och tydligt utslag i kulturlivet. Detta påverkade naturligtvis konstnärernas situation i samhället. Under 1970-talet ökade antalet yrkesverksamma författare, bildkonstnärer, musiker och scenkonstnärer med ungefär en tredjedel. Denna ökning har fortsatt, om än i något långsammare takt, även efter det kulturekonomiska omslaget i början av 1980-talet. En av orsakerna till denna expansion är naturligtvis de förbättrade utbildningsmöjligheterna för konstnärerna. Effekten av en stagnerande kultursektor och en expanderande konstnärskår har emellertid blivit stigande ekonomiska svårigheter för de fritt arbetande konstnärerna. Inkomstnivån för konstnärskollektivet som helhet ligger långt under vad som är rimligt. Konstnärskollektivet är utomordentligt heterogent, och det finns också områden med ett ganska stort antal fast anställda. Helhetsintrycket är emellertid ett tilltagande elände, vare sig man nalkas verkligheten via arbetslöshetsstatistik, taxeringsstatistik eller bidragsgivande organs sammanställningar av ansökningar. Tjugo års reformer har inte givit Sveriges konstnärer rimliga arbetsförhållanden, inte heller en rimlig andel av välståndsutvecklingen. Orsaken till denna utveckling på det konstnärssociala området står att finna inte bara i en allmänt sett stagnerande kultursektor och ett ökat utbud av utbildade ungdomar. Utvecklingen beror också på fördelningen av de offentliga kulturpengarna. Det är staten, alltså inte komuner och landsting, som tydligast har övergått från expansion till stagnation. Inom denna stagnerande statliga kultursektor är det konstnärsstödet som har drabbats hårdast. I folkpartiets kulturmotion finns siffermaterial och figurer som visar att statens bidrag till bildoch formkonstnärerna liksom till tonoch scenkonstnärerna realt har minskat under de senaste åren. Till detta kommer att antalet konstnärer som tillhör erkända arbetslöshetskassor och som är arbetslösa kraftigt har ökat sedan 1983. Konstnärernas ekonomiska förhållanden kännetecknas av en olycksbådande kombination av låga inkomster och hög arbetslöshet.

Konstnärernas ekonomiska situation skulle väsentligt förbättras om den socialdemokratiska riksdagsmajoriteten ville ansluta sig till förslagen. Herr talman! Sponsring på kulturområdet har mer och mer kommit i centrum för debatten. Under flera år har de borgerliga partierna kunnat ena sig om de principer som bör gälla här. Gåvor, donationer och depositioner, vilka ej är förenade med belastande villkor, samt en riktigt utformad sponsorverksamhet, som inte står i strid med de kulturpolitiska målen, bör välkomnas inom kulturområdet. Sådant stöd kan ge ökat utrymme för t.ex. gästspel, internationellt utbyte och inköp av eljest svåröverkomliga nyförvärv. Men försiktighet måste iakttas då det gäller stöd till basresurserna för våra kulturinstitutioner. Stat eller kommun får inte bli bundna av att fortsätta en verksamhet eller att hålla den på en viss nivå som en följd av att en sponsor drar tillbaka sitt stöd. Allt fler kulturinstitutioner söker nu bidrag från företag och enskilda för turnéer, gästspel, inköp av konst och liknande. Ibland går det bra, ofta möter större svårigheter än man räknat med. Det nya i bilden är dock att det nu blivit allt vanligare att staten hänvisar kulturinstitutionerna till sponsring i stället för att staten själv ger stöd till verksamheten. Kulturministern själv ger ofta tips om att man skall söka intäkter från sponsorer. Det till volymen största exemplet på detta är det nya Wasavarvet där en statlig kommitté tillsatts för att båda upp sponsorer för ett bygge som enligt vår mening måste vara ett statligt ansvar. Häromveckan röstade vi här i kammaren om det bedrövligt låga inköpsanslaget till Nationalmuseum och Moderna museet. Det var bara folkpartiet som ville räkna upp detta anslag. När kulturutskottet i går besökte Nationalmuseum fick vi en vädjan om att förstärka just inköpsanslaget så att inte beroendet av sponsorer blir ännu större och ännu mera riskabelt. Skillnaden mellan socialdemokraterna och oss på denna punkt är att vi har en öppen inställning till sponsring, medan socialdemokraterna har en mera restriktiv skrivning. Men i praktiken har socialdemokraterna övergett alla principer och söker nu kompensera bristande anslag på kulturområdet genom att ganska ogenerat hänvisa anslagssökande institutioner till att söka skaffa sig sponsorer för viktiga delar av sin verksamhet, t.o.m. basresurser. Det är inte en lycklig utveckling. Till sist, herr talman! Kulturpolitik handlar till största delen om den materiella grunden för kulturskapandet. Också ett anförande här i kammaren om kulturpolitik blir lätt lika fyllt av resonemang om anslag och pengar som vilket annat politiskt tal som helst. Men hela tiden måste vi ha i minnet att kultur är någonting levande och oreglementerat, någonting som handlar om människors glädje och människors allvar. När vi hävdar att kulturen behöver resurser, hävdar vi människans rätt att uppleva, utvecklas, engageras och frigöras. Ett samhälle som inte anser sig ha råd med kultur blir en stam utan krona, ett träd som förtorkar av brist på näring.

Herr talman! Kammaren är inte överbefolkad under denna kulturdebatt, men man får väl förutsätta att ledamöterna är ute och bidrar med kulturaktiviteter runt om i landet, och då har de självfallet gjort en god gärning. 1974 års riksdagsbeslut om de nya kulturpolitiska målen fattades som alla vet i stor enighet. Just detta riksdagsbeslut var banbrytande därför att alla partier kunde samlas kring en vidsynt kulturpolitik, där konstpolitiken fick sitt utrymme, där folkrörelseideal, jämlikhetstanken, människors gemensamma skapande, hembygdskultur och mycket annat var väsentliga beståndsdelar. Decentralisering var också ett väsentligt inslag i beslutet. Prot. 1986/87:100 Oavsett boendeort eller ekonomisk ställning skulle varje människa få rätt att uppleva och delta i kulturella aktiviteter för att utveckla sig själv och sin närmiljö. Med en sådan decentralistisk inriktning av kulturutbudet krävs det självfallet en levande och utvecklande kulturverksamhet med engagemang från de många. Detta är enligt vår uppfattning en grundläggande idé, om man utgår från att kultur ingår i allt som sker i skapande och positivt utvecklande verksamhet i samhället. Kultur växer fram i vardagstillvaron, i människors sätt att vara och leva tillsammans. De kulturpolitiska satsningarna måste få sin inriktning av klart formulerade mål, men de skall inte vara så hårt formulerade att de är centralstyrande. I närmiljöerna finns det många möjligheter för människor att mötas och därmed också att samtala och gemensamt finna lösningar. Jag vill gärna poängtera att våra kvalificerade konstnärer utgör en tillgång i den nära människorna fungerande kulturdebatten och kulturutvecklingsdebatten. Konstnärerna hjälper oss att börja tänka i nya banor, att uppleva nya känslor och kanske att hylla nya värderingar. Vad jag nu har sagt är, menar vi från centern, en grundläggande del i det stora kulturella panoramat. Som jag tidigare framhållit var 1974 års kulturpolitiska beslut en viktig milstolpe. Nu har många år gått, och det kan vara skäl att pröva, om vi gemensamt kan flytta fram positionerna på viktiga områden. Självfallet skall de åtta kulturpolitiska målen från 1974 vara grunden. Från centern har vi i upprepade motioner under många år krävt just en komplettering av de tidigare målen. I år har de icke-socialistiska partierna kunnat enas om att förorda detta — det framgår av reservation 1. I första hand bör man, som har sagts, pröva målen om konstnärlig kvalitet och om rimliga arbetsvillkor för fritt arbetande konstnärer. Det kan också vara anledningen att slå fast vikten av mångfald och variation. När det gäller det decentralistiska målet bör det klarare än nu sker framgå att Stockholmsbaserade institutioner måste ha ett ansvar också för att föra ut kulturverksamhet till andra orter i landet. Självfallet bör en av oss förordad översyn ske under medverkan av företrädare för riksdagspartierna. Den decentralistiska inriktning som är angelägen att fullfölja är stöd till regionala institutioner, i synnerhet de som arbetar med små resurser. I budgetpropositionen föreslås att en andra etapp i en treårig utbyggnad skall innebära att de regionala teatrarna får 15 nya grundbelopp och att museerna får 10 nya grundbelopp. Satsningen, sägs det i propositionen, skall ske för att skapa bättre förhållanden i de små institutionerna. Så långt är det bra. Men tyvärr måste man konstatera att statens stöd till regionala institutioner fördelas synnerligen ojämnt över landet. En mindre förstärkning per år till de mindre institutionerna innebär att det kommer att ta oerhört många år innan man når en bättre och rättvisare fördelning. Det finns, som alla vet, t.o.m. län som inte har några fasta institutioner och därför inte får del av de statliga pengarna i den utsträckning som andra län får. Det finns en långtgående enighet om att den regionala kulturverksamheten skall utvecklas och ges goda möjligheter. Utskottet finner det angeläget att regeringen snarast tillsätter en utredning som får i uppdrag att lägga fram förslag för den fortsatta utbyggnaden av det statliga stödet till regional verksamhet. Utskottet uttalar på s. 12 i betänkandet att det självfallet inte skall ges några bindande direktiv för en sådan utredning utan att den skall kunna göra en prövning från grunden av en förändrad bidragsgivning. Men självfallet — det säger utskottet också i sin skrivning — är det viktigt att man inte tar bort den trygghet som nu finns för befintliga institutioner runt om i landet. Det är viktigt att understryka som direktiv också för utredningen. Här har tidigare diskuterats sponsring. Jag skall kommentera det bara på så sätt att jag säger att vi från centern självfallet inte har någonting emot att man genom sponsring finansierar verksamhet på områden där det finns behov av ökade insatser och där pengarna inte räcker till. Jag vill bara kortfattat nämna att förutsättningen är att dessa pengar ställs till förfogande på utövarnas egna villkor och att de således inte blir styrande i annan riktning än den politikerna och samhället i enlighet med sina skyldigheter har dragit upp riktlinjerna för. Genom en sådan utveckling skulle man t.o.m. kunna riskera de decentralistiska målen. Vi har från centern tidigare förordat att man utvecklar stödet till kulturen över kulturoch folkrörelsefonder. Inom regeringskansliet bereds nu en framställning från riksdagen om närmare överväganden av möjligheterna att skapa en eller flera kulturfonder. Men vi tycker också att det är viktigt att man fullföljer tanken på en folkrörelsefond, finansierad genom en del av vinsterna på den statliga spelverksamheten. Vi vet att den statliga spelverksamheten ökar år från år, och vi vet att det blir ett allt mindre utrymme för de ideella organisationerna att genom lotterier finansiera sin verksamhet. Vi har ju redan Kulturlotteriet, som visserligen anordnas av staten men vars behållning är specialdestinerad till kulturella ändamål. Om kultur i bostadsområdena har vi under flera år haft en diskussion. Vi i centern vill gärna medverka till riktlinjer för och uppläggning av denna verksamhet. Vi går nu ut till människorna på deras arbetsplatser och ger dem kultur i deras arbetsmiljö. Men vi tycker att det är lika viktigt att man fullföljer den försöksverksamhet med kultur i boendemiljö som pågått. Jag har tidigare reagerat mot att man inom fackföreningsrörelsen skall serva med ett fullständigt kulturutbud för sina medlemmar och deras familjer. Om man alltför mycket går på den linjen tror jag att man riskerar att bygga gärdesgårdar som förhindrar en allmän gemenskapsutveckling. Det måste vara riktigt att via verksamheter i boendemiljöerna utveckla kulturaktiviteter. Därmed kan man finna vägar till gemenskap för alla boende i ett område. Denna vår ståndpunkt har vi velat markera genom att föreslå att 2 milj.kr. ställs till förfogande för just detta ändamål. I fråga om utställningsersättningen har föredragande statsrådet efter en lång redogörelse sagt att frågan om att låta utställningsersättningen gå via statsbudgeten i andra fall än där staten är direkt engagerad nu är slutdiskuterad. Reservanterna anser att det är fel att sätta punkt för den diskussion som pågått i många år i syfte att vi skall finna en lösning som gör det möjligt att med statsmedel ge ett rimligt stöd till konstnärerna i landet. I Kommunförbundet hade vi tidigare mycket långa diskussioner för att söka finna en Prot. 1986/87:100 gemensam nämnare för kommunernas insatser på detta område, men det var helt omöjligt att vid det tillfället skapa förutsättningar härför. Vi tror att det är lika svårt i dag. Även om vi i år inte yrkar på ytterligare medel till utställningsersättningen, har vi framhållit att den frågan måste finnas med i den fortsatta bedömningen. Vi har också påpekat att det i år blir betydande förstärkningar till konstnärerna via visningsersättningen, och vi har därför avstått från att yrka ytterligare medel för detta ändamål. Jag skulle också i korthet vilja säga att förslaget om en ökning av inkomstgarantierna med tio nya garantirum är viktigt. Detsamma gäller förslagen om förbättring över huvud taget av villkoren för de olika konstnärsgrupperna, inte minst i skattehänseende. Utvecklingen av och satsningarna på kulturverksamheten är intressanta frågor att diskutera framöver. Moderaterna har sin inriktning. De vill minska de statliga insatserna och litar på att de allt fattigare kommunerna klarar en stor del av de insatser som moderaterna vill att staten skall dra sig undan. Vii centern anser att det måste vara en angelägenhet för staten att göra ökade satsningar på just kulturområdet. Vi har ställt upp ett mål, och vi har frågat övriga partier om de vill vara med om en satsning som skulle innebära att 1 90 av budgeten fram till år 2000 satsas på kulturen. Det är svårt att redovisa den utveckling som skett av statens insatser för kulturverksamheten. Vi behöver en bättre statistik. Det har också utskottet mycket klart understrukit. Vi har från centerns sida gjort en beräkning, där vi kommit fram till att kulturstödet från statens sida har minskat under 1980-talet. Kulturministern lämnade redan i remissdebatten en lång redogörelse där han gav andra siffror. Jag skall inte bestrida dem. Vi har inte samma tillgång till personal för att göra sådana beräkningar. Vi har utgått från de generella anslagen i budgeten. Men om man gör en bedömning av utvecklingen under 1980-talet kan man komma fram till att den största ökningen ägde rum under de första åren, fram till budgeten 1982/83. Sedan har det blivit en minskning i det avseendet. För att inte riskera en matematisk diskussion skall jag vid detta tillfälle inte nämna några siffror. Jag vill bara säga att 1982/83 utgör ett ”knä” i 80-talets utveckling. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2, 6, 8, 12, 15, 21, 23 och 28 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I småstaden Ljungby i Småland spelades för några månader sedan en musikal, Alm Rock Story. Den handlade om livet i en småstad sett från ungdomarnas synpunkt. Under ledning av några frivilliga entusiaster mobiliserades stadens ungdomar i en kreativ verksamhet, som handlade om dem själva och deras miljö med de förutsättningar som finns i Ljungby. Föreställningarna har blivit en enorm framgång enligt alla bedömare. Sammanlagt 7 000 personer såg musikalen och lämnade mycket positiva kommentarer. Det var en lyckad kultursatsning, därför att den gav möjlighet åt 160 ungdomar att delta aktivt i en kreativ, skapande, verksamhet. Den har förvandlat 160 ungdomar från passiva kulturkonsumenter till aktiva utövare av en kultur som de utvecklar själva och som handlar om deras egen värld, deras egna problem, deras visioner och drömmar i den lilla staden Ljungby i Småland.

Sedan, herr talman, kommer vi att gå ut och tala om det ökade våldet bland ungdomar. Detta var ett exempel på den sorts nationalkultur som vi i vpk anser det vara helt nödvändigt att utveckla. Till vpk-kraven på stöd till utveckling av den nationella kulturen säger utskottet att de fastlagda målen enligt utskottets mening är väl ägnade att läggas till grund för kulturpolitiken och att det inte finns skäl att göra någon inbördes prioritering mellan de olika målen. Det resonemanget kan man föra om man utgår ifrån att det råder en balans och något slags harmoni mellan de olika kulturella yttringarna. Man kan föra resonemanget också om man vill blunda för den kulturpolitiska verklighet som finns utanför riksdagshusets korridorer eller om man saknar kulturpolitisk målinriktning. Verkligheten inom kulturens område är nämligen en helt annan än den som finns i utskottets önsketänkande. Det råder inte någon balans mellan de olika kulturyttringarna som garanterar yttrandefriheten. Vi står faktiskt inför en kulturimperialistisk invasion av en massproducerad, främmande kultur. Den saknar varje form av nationella särdrag, den är av nödvändighet förgrovad och utslätad, den förmedlar ett allmänt västerländskt ideal och allmänna västerländska värderingar och livsformer, som inte är relaterade till svenska folkets verklighet. Genom denna kultur får en hel generation ungdomar ett förhållande till sina idoler som präglas av den egna otillräckligheten och av ouppnåelighet snarare än tillhörighet. Dess värderingar bygger på individualitet och konkurrens. Kan du inte visa att du duger i konkurrensen i skolan eller i arbetslivet, skall du förlora ditt människovärde. För att passa in i den nya kulturens ideal gäller det att du lever upp till de normer, regler och mönster för beteende och utseende som den kräver. Det innebär att du måste köpa efter den trend för kläder, prylar, tankar och åsikter som gäller för tillfället, den trend som är skapad av dem som har makt och inflytande. Misslyckas du att leva upp till de förebilder som den kommersiella kulturen öser över sina goda konsumenter, riskerar du att alltid känna dig otillräcklig och misslyckad. Totalt okritiska skall ungdomar ikläda sig en identitet skapad för att passa ett samhällssystem där det inte finns några olikheter och följaktligen inga motsättningar. Och i den mån olikheterna finns skall de sminkas över med ett kladdigt lager av brunkräm. Men när skalet görs till den mest betydande delen av människan förlorar insidan helt sin betydelse. Denna kultur fråntar ungdomarna rätten till en egen identitet, rätten att tänka själva och rätten att se sina livsvillkor som en del i ett större sammanhang. Att tillåta denna kulturs ideal vara det enda alternativet är en fruktansvärd våldsutövning mot ungdomarna. Att inte inse faran av den här kulturens verkningar och att i allmänna ordalag hänvisa till de kulturpolitiska målen är en lika stor våldsutövning. Men detta är en typ av våld som regeringen inte går ut i kampanj mot. Det är beklagligt. Det är nämligen här som en av de grundläggande orsakerna till våldet ligger. Det är den själsliga tomhet som den här kulturen lämnar i människornas inre som tvingar ungdomarna till desperata handlingar som våld, där slagsmålet blir ett sätt att göra sig synlig i ett samhälle som gjort ungdomarna osynliga. Vänsterpartiet kommunisterna anser att det är ytterst viktigt att politikerna i tid uppmärksammar den här utvecklingen och skapar förutsättningar för att förändra den. Herr talman! Kulturarvet består av moralbegrepp, attityder, värderingar och allmänt accepterade sanningar som återspeglar de ekonomiska, sociala och klassmässiga förhållandena i olika faser av samhällsutvecklingen. Kulturarvet utgör den grund som varje människa bygger och utvecklar sin personlighet och identitet på.

På denna medvetenhet grundar sig självtilliten, känslan av egenvärde, lusten att pröva den egna förmågan för att bära vidare gruppens samlade kunskaper och erfarenheter, styrkt av den samlade erfarenhet som gruppen har. Medvetenheten består också av vetskapen om att en del av de egna problemen och svårigheterna inte är personliga utan härstammar från de villkor som hela gruppen lever under. Vpk anser att man inte nog kan understryka betydelsen av sambandet mellan det kulturella arvet och personlighetsoch identitetsutvecklingen hos människorna i allmänhet och ungdomarna i synnerhet. Endast genom en utvecklad personlighet och självständigt tänkande blir det möjligt för människorna och framför allt för ungdomarna att kritiskt granska, utveckla, förkasta eller behålla och konstruktivt påverka sitt eget kulturella arv.

Detta är särskilt viktigt med tanke på den mycket stora och oerhört snabba strukturomvandling som det svenska samhället har genomgått. Stora folkomflyttningar och klassförskjutningar men också tekniska förändringar med krav på anpassning till nya processer och arbetsförhållanden har inneburit att hela yrkesgrupper och klasser med sina kulturtraditioner har försvunnit eller decimerats kraftigt, t.ex. hantverkarna och bönderna. Med denna utgångspunkt och i förvissningen om att kulturen aldrig är ideologilös utan en avgörande faktor för en levande idédebatt och för den ideologiska kampen, anser vpk att kampen för den egna kulturen, det svenska arbetande folkets kultur, är en av de primära uppgifterna för Prot. 1986/87:100 arbetarrörelsen och arbetarpartierna. 2 april 1987 Mot denna bakgrund bör man också se det privata näringslivets och den kapitalistiska industrins alltmer ökade intresse för kulturen. Det skall ses i första hand som ett försök från kapitalets sida att påverka den ideologiska debatten genom satsningar på sådana kulturyttringar som sammanfaller med eller åtminstone inte kommer i motsats till dess värderingar och intressen. Det skall också ses som ett försök att skapa en allmän progressiv och positiv bild där företagen blir en integrerad del av samhället med motsvarande beroendeförhållande. Man försöker utnyttja kulturen inte bara för reklam eller enkel marknadsföring, utan också och framför allt som språkrör för en med deras intressen sammanfallande ideologi. I motsats till de statliga kulturanslagen med övervägande prioriteringar och allsidiga satsningar som utgår från i demokratisk ordning beslutade kulturprogram, är kapitalets sponsring i sin ensidighet och målinriktning ett oerhört hot mot den konstnärliga friheten och yttrandefriheten. Emellertid bör företagens ökade kulturella intressen tas till vara. Därför anser vänsterpartiet kommunisterna att företagen med hänsyn till den mycket höga vinstnivå som de presterar i dag bör få en möjlighet att medverka till landets kulturella utveckling genom en särskild kulturfond som bör användas för att stimulera och utveckla den svenska kulturen, det svenska arbetande folkets kultur. Herr talman! I detta betänkande som vi nu behandlar finns en rad vpk-reservationer som jag inte hinner gå närmare in på. Vi kan glädja oss åt att vpk:s krav på översyn av stöd till regional kulturell verksamhet vunnit utskottsmajoritetens bifall. Jag vill bara säga att bland de vpk-motioner som behandlas i dag återfinns motioner om ökat anslag till Immigrantinstitutet. På grund av en omfattande diskussion om Immigrantinstitutet, som resulterat i riksdagsrevisorernas granskning av ärendet, har vpk-gruppen beslutat om fri röstning vad gäller de aktuella motionerna. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga vpk-motioner.

Herr talman! Till dagens betänkande finns fogat 28 reservationer. Regeringens förslag tillstyrks till alla delar utom beträffande anslag till Immigrantinstitutets verksamhet, där det finns en socialdemokratisk reservation nr 18, som Erkki Tammenoksa kommer att behandla, liksom beträffande reservationerna 17, 19 och 20. Det finns också en socialdemokratisk reservation angående grundbidragssystemet till kulturinstitutionerna. Den samlade oppositionen vill här ha en översyn, och jag skall bl.a. ta upp den frågan i mitt inlägg. Jag yrkar här bifall till den socialdemokratiska reservationen nr 5. Vidare kommer Catarina Rönnung att ta upp frågorna om utställningsersättning, visningsersättning och bidrag till konstnärer. Kulturområdet har så gott som helt undantagits från de besparingskrav som annars gäller. Jag vill säga till tidigare talare att inläggen om urholkning av statsbidragen inte stämmer, framför allt stämmer inte det Jan-Erik Wikström sade. Under hans sista år som utbildningsminister minskades för första gången kulturanslagen i fast penningvärde. I år har dett.o.m. varit möjligt att genomföra en kraftig förstärkning av visningsersättningen på 10 milj.kr. Förhandlingsresultatet för författarna har också gett ett gott påslag. I budgeten upptas också andra etappen av förstärkningen av de regionala teatrarna med 15 grundbelopp och av de regionala museerna med 10 grundbelopp. Satsningen tar sikte på att skapa bättre förutsättningar för de små institutionerna. Musikreformen är nu slutrepeterad, och vi väntar bara på konserten — genomförandet. Kulturbygget fortsätter alltså. Hur är det med kulturklimatet, och hur står det till med kulturen i landet? Förväntansfullt, tror jag, är en bra lägesbeskrivning. Verksamhet inom kulturlivet verkar nu vara sjudande. Man tar sats till en mycket expansiv period. Det är min prognos. Författarträdet blommar. Barnteatern når nya framgångar. Mycket fina kvalitetsvisningar har man kunnat presentera. I propositionen betonas att en aktiv kulturverksamhet är en nödvändig tillgång för ett regionalt centrum som vill förbättra arbetsoch utvecklingsmöjligheterna. På många håll i landet har satsningarna inom kulturlivet medfört nya spännande metropoler. Konstnärligt utvecklingsarbete och nyskapande sker på många håll i landet. Ett spännande kulturliv är ett lokaliseringspolitiskt dragplåster, likaväl som tillgång till välutbildad arbetskraft och goda kommunikationer. Personligen upplever jag att en del av det mest spännande i kulturlivet i dag sker utanför Stockholm, även om det naturligtvis alltid finns spänst i mycket av det som sker också i Stockholm. Tyvärr har sponsringen av kulturaktiviteter gett vissa skönhetsfläckar den senaste tiden. När American Express har specialvisning för inbjudna före vernissagen på Moderna museet och allmänheten får stå och vänta på insläpp, lär en av de sponsrande ha uttryckt: Vi som betalar får naturligtvis komma först, övriga sedan. Bland de övriga lär finansministern med fru ha befunnit sig. Statsbidraget till Moderna museet för 1984/85 var 35 911 000 kr. Det är alltså hela anslaget till statens konstmuseer, där Moderna museet ingår. I sponsorstöd från American Express fick museet 180 000 kr. Totalt sponsorstöd till Moderna museet för det året var 395 000 kr., detta relaterat till statens anslag på 35 911 000 kr. säger en del om proportionerna. Apropå sponsring: Coca Cola-utställningen på Nationalmuseum bör väl helst förbigås med tystnad. Om Ingrid Sundberg inte i den utställningen ser skillnaden mellan gamla tiders mecenatskap och dagens sponsringsinriktning, tror jag att det är svårt att förklara det tydligare för henne. Christina Nilssons juveler, som auktionerades bort i TV och där broschen återköptes från Schweiz för att överföras till Smålands museum, visade ju svenska folket att det kan löna sig att arbeta, eller hur man nu skall tolka det. Den svenske ”finansmannen” Carl-Erik Björkegren köpte örhängena, och de är ännu inte återställda. Så fortsättning kanske följer. Samme person figurerade i samband med den omtalade Carl Larsson-tavlan Midvinterblot. Skämt åsido — det är allvarliga frågor. Många seriösa kulturvänner är naturligtvis oroade. Var det så lätt att solka kulturinstitutionerna med Prot. 1986 83. En moderat motion från året därpå kan faktiskt vara av intresse mot bakgrund av den nu aktuella debatten. Ingrid Sundberg står som första namn i den motionen. Där drog man upp vissa riktlinjer för kulturpolitiken, däribland frågan om sponsring. Jag återger nu vad Ingrid Sundberg skrev: ”Den enskildes betalning för att delta i kulturlivet måste vara kulturlivets viktigaste finansieringskälla. Så långt det är möjligt bör kulturlivet göras oberoende av offentligt stöd och mer beroende av sin publik. Kulturverksamhetens bidrag bör minskas och utrymme bör skapas för bidragsgivare som styrs av skilda bedömningar, ambitioner och värderingar.” Här handlar det om systemskifte — utan omskrivningar. I genomsnitt svarar i dag biljettintäkterna för 10—20 96 av kulturinstitutionernas budgetomslutning. Biljettintäkterna skulle alltså bli kulturlivets viktigaste finansieringskälla. Det visar att formuleringarna är helt klara. Jag vill fråga Ingrid Sundberg direkt: Ser moderaterna på samma sätt i dag på finansieringen av kulturlivet? I så fall skulle vi få ett magert kulturliv i det här landet, om moderaterna fick bestämma. 50 miljarder i besparingar inom den offentliga sektorn skulle inte komma att utesluta kulturområdet. Den viktigaste finansieringskällan skall inte vara det offentliga utan de enskilda, har moderaterna sagt. Ser ni det på samma sätt i dag, Ingrid Sundberg? Att reaktionen från kulturlivet uteblir måste betyda att förslagen inte tas på allvar. Det tycker jag är oroande. Man skall alltid ta moderaterna på allvar och inse att de fortfarande står för systemskifte. Det finns i dag liksom tidigare år en gemensam borgerlig reservation, nr 6, om sponsringen. Jag yrkar avslag på den och bifall till hemställan i utskottsbetänkandet med anledning av propositionen. Det är några rader i vpk:s reservation som kan vara värda att peka på: ”S.k. sponsring är ett led i den marknadsföring som spelar en allt större roll i de transnationella företagens verksamhet. Denna avser bl.a. att påverka hela kulturmönstret och därmed företagens avsättningsmöjligheter. Att inbilla sig själv och andra att de stora företagens sponsring av kulturlivet inte skulle påverka detta förefaller alltför ljusblått.” Detta tycker jag är en bra beskrivning av hur forna tiders mecenatskap — som var ett givande utan villkor, med ett personligt engagemang och ett personligt kulturintresse — skiljer sig från dagens sponsring. Det var den gamle C.-H. Hermansson som först formulerade de här raderna. I hägnet av Coca Cola-utställningen är de onekligen tänkvärda. Trots att jag kan instämma i analysen i just dessa rader ur vpkreservationen vill jag yrka avslag på reservation nr 7 och bifall till utskottets hemställan. Vi har i flera år framhållit att det är viktigt att de kulturpolitiska målen beaktas — detta har flera också instämt i — och att man uppmärksamt följer effekterna på kulturlivet. Vi har från utskottsmajoriteten i år tillagt att erfarenheterna i fråga om sponsring och likartade företeelser i vårt land från senare år och speciellt från den senaste tiden ger särskild anledning till vaksamhet på det här området. 109 Förra våren hade vi i utskottet motioner om kulturfonder. Jan-Erik Wikström kallade det en ohelig allians när vi skrev ihop oss till ett enigt utskott förutom folkpartiet. Utskottet ansåg att det kan vara värdefullt att regeringen överväger möjligheten av att det bildas en eller flera kulturfonder. Vi pekade på såväl investeringsobjekt som särskilda projekt. Genom en fondbildning skulle man också kunna nå en prioritering mellan olika resursbehov på kulturområdet. Frågan vilkas intressen som skall vara företrädda i fondernas ledning väcktes, och utskottet framhöll att det kan finnas skäl att ge kulturarbetarna starkt inflytande och att det kan finnas anledning att även låta företrädare för kulturinstitutionerna få ett starkt inflytande i ledningen, liksom folkrörelseinflytandet, som Karl Boo har varit inne på. I hägnet av utvecklingen av sponsringen kan det vara av strategiskt intresse att via någon fondkonstruktion möjliggöra för enskilda eller företag att stödja kultur men avväpna missriktade stöd som kan riskera kulturens frihet och okränkbarhet. Den självklara rätten och skyldigheten att också kunna säga nej tack till sponsorstöd skulle underlättas med en hänvisning till fondmöjligheterna. Så till de kulturpolitiska målen. Det finns fortfarande en samsyn på de kulturpolitiska målen — det har framgått av debatten i dag, och det är bra. De är väl ägnade att även i fortsättningen ligga till grund för kulturpolitiken. Att vägarna att nå målen liksom takten och resursramarna är skilda mellan partierna känner alla här till. Men det finns också i fråga om medlen att nå målen en mycket bred enighet i avgörande frågor, t.ex. i kravet på konstnärlig kvalitet och rimliga arbetsvillkor för konstnärligt arbete. Redan i kulturpropositionen 1975/76 framhölls att konstnärernas insatser är oumbärliga när det gäller att uppnå målen för samhällets kulturpolitik. Åtgärder för att förbättra konstnärernas arbetsoch försörjningsmöjligheter är därför en självklar del av kulturpolitiken. I årets budgetproposition framhålls att det är angeläget att kulturutbudet inte bara är mångsidigt och når många utan också att det håller en konstnärligt hög nivå. Bildoch formkonstnärerna är en särskilt utsatt grupp — det har flera talare här framhållit. Konstnärlig utsmyckning är i dag ett självklart inslag i den offentliga miljön. I årets budgetproposition ersätts det nuvarande tillägget till låneunderlaget vid nyeller ombyggnad av bostäder av ett bidrag. Förhoppningsvis kommer denna ändring att innebära en kraftigt ökad efterfrågan på konstnärlig utsmyckning, inte minst med hänsyn till den rådande byggruschen. De kulturpolitiska målen behöver inte kompletteras i de avseenden som tas upp i motionerna 298 och 318. Folkpartiets krav står inte alls i motsats till regeringens ambitioner — tvärtom. Jag yrkar alltså avslag på reservationerna nr 1 och 2 och bifall till utskottets hemställan i den delen. Vpk tar upp flera yrkanden som syftar till att främja den svenska kulturens utveckling. Alexander Chrisopoulos var inne på det. Jag tror att vi är eniga i fråga om definitionen, men det är viktigt att vi också ser oss som ett mångkulturellt land. Det är lika viktigt att invandrarnas kulturer kan utvecklas. Är det inte så, Alexander Chrisopoulos, att det är i mötet medoch = Prot. 1986/87:100 mellan olika länders kultur som det i sig kan uppstå ett skapande? Är det inte — 2 april 1987 viktigast att skapa en motvikt till den ursprungslösa kulturen utan egen profil, en motvikt till det massproducerade skräpet? Jag uppfattade Alexander Chrisopoulos inlägg så. Jag tror att det exempel som han gav från Ljungby har fått kulturstöd från kulturrådet. Det är värdefullt att kunna göra sådana insatser. Jag vill yrka avslag på reservation nr 3 och bifall till utskottets hemställan. Centern visar i år mycket stor välvilja men mycket svag kassaförvaltning inom kulturområdet. Centermotionen drar anmärkningsvärda slutsatser om anslagsutvecklingen. Utskottet konstaterar enhälligt att det väl kan hävdas att statsmakterna under 1980-talet gett kultursektorn ökade resurser. Centerns generositet inom kulturområdet, som dock inte finansierats, verkar ha dåligt genomslag lokalt ute i kommunerna. Enligt en färsk undersökning av Författarförbundet är t.ex. centerstyrda kommuner snålast mot folkbiblioteken. Även i de undersökningar som kulturrådet gjorde för några år sedan var bilden densamma. Det är verkligheten som räknas, Karl Boo. Jag tänker nu ta upp frågan om det statliga stödet till regional kulturverksamhet. Samtliga fyra oppositionspartier ställer kravet att regeringen skall tillsätta en utredning, som får i uppdrag att lägga fram förslag till den fortsatta utbyggnaden av det statliga stödet till regional kulturverksamhet. Från socialdemokraterna anser vi att en sådan utredning inte behövs. Risken är att den pågående utbyggnaden av kulturverksamheten allvarligt kunde störas av en befarad omläggning av stödet. Kommunernas och landstingens tilltro till statens vilja att fortsätta att ta ansvar för den hittillsvarande anslagsfördelningen är grunden för den omfattande utbyggnaden av regionala kulturinstitutioner. Att det är möjligt att samarbeta också med nuvarande konstruktion av grundbidragen visar ju t.ex. Musik i väst. Utskottsmajoriteten nämner det statsbidrag som landstingen kommer att få för övertagandet av regionmusiken och Rikskonserter. Det förefaller som om man då glömt att det här är två helstatliga institutioner, utan kommunala bidrag, och att det aldrig varit fråga om den ansvarsfördelning som byggts upp för de regionala kulturinstitutionerna. I motionerna bakom detta gemensamma yrkande framförs krav på ökade resurser till de stora institutionerna i Göteborg, Malmö och Stockholm. Att centern genom att ställa sig bakom en utredning på grund av dessa motioner riskerar att snarast missgynna mindre institutioner och resurssvaga län är värt att fundera över. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att centern här markerat att man egentligen vill vika från linjen att i första hand prioritera utbyggnaden av de små institutionerna. Slutligen, herr talman: Moderaterna vill inte ge några pengar till kultur i arbetslivet. Centerpartiet vill fördubbla anslaget. Moderaterna vill också minska anslaget till kulturrådets disposition. I de här delarna förordar utskottsmajoriteten regeringslinjen, och jag yrkar bifall till utskottsbetänkandets förslag utom beträffande punkt 1 mom. 5, där jag yrkar bifall till reservation nr 5, samt punkt 18, där jag yrkar bifall till reservation nr 18. 111 Detta kommer Erkki Tammenoksa att ytterligare utveckla.

Herr talman! Lyssnande på Ing-Marie Hansson erinrade jag mig H.C. Andersen: Vad far gör är alltid det rätta, trots att det inte alltid gick så bra. Det är bara det att Ing-Marie Hansson arbetar efter principen: Vad jag tror att far gör är alltid det rätta. Jag tyckte det var en märkbar skillnad mellan den kulturuppfattning som Bengt Göransson ger uttryck för när han är ute och talar och de anklagelser som Ing-Marie Hansson här lade fram. Låt mig först som sist säga att utskottet har behandlat motionerna, som är väckta 1987. Ing-Marie Hansson vet lika väl som jag att jag tillträdde som ordförande vid årsskiftet 1983-1984 och inte kan ha författat den motion som här har hänvisats till. Men det skall vi inte diskutera. Vad jag vill försvara i den motionen är att all kulturstatistik visar att två tredjedelar av allt som läggs ut på kulturlivet i dag betalas av konsumenterna själva. Låt mig peka på Coca-Cola-utställningen. Jag tyckte att den var en fruktansvärt hemsk utställning — jag har själv sett den — men jag lärde mig en sak: 30 000 ungdomar under 30 års ålder har besökt den. Museets ledning beräknar att 80 90 av de ungdomarna aldrig frivilligt har varit på ett museum tidigare. Jag fick mig en tankeställare! Dessutom är det helt orimligt att ställa upp vad en sponsor ger i procent av hela driftkostnaden. Ing-Marie Hansson måste mycket dåligt ha läst de motioner om sponsring som har tagits upp, där det gång på gång talas om att sponsring icke är avsedd till att ersätta basresurserna. Om man tar en liten krydda kan rätten bli mycket mera välsmakande, men trots allt är det grundbeståndsdelarna som är det väsentliga. Det är alltså fullständigt barockt att ange sådana procentförhållanden. Sedan tycker jag också att det är litet skrämmande när man jämställer stöld, ren brottslig stöld, med det som Ing-Marie Hansson kallade krämarmentalitet — jag syftar på förhållandet med smyckena som stals. Till sist skulle jag vilja säga — det är inte lång tid man har på sig — att den offentliga utsmyckningen är utomordentligt bra, men vi kommer ibland till tillfällen när vi faktiskt måste börja tänka på att ge konstnärerna möjlighet att utsmycka också våra hem.

Herr talman! Tre synpunkter, Ing-Marie Hansson. Först gäller det anslagsutvecklingen. Bidragen till bildoch formkonstnärer uppgick — jag använder då utbildningsdepartementets egna siffror — under budgetåret 1979 82 sjönk bidragen. Men bidragen ökade till 27,6 miljoner budgetåret 1982/83, då visningsersättningen tillkom. Ing-Marie Hansson påpekade mycket riktigt att jag var utbildningsminister när den budgetpropositionen antogs. Jag tycker att sanningen skall fram, även om den på denna punkt råkar vara behaglig för mig. Sedan till frågan om sponsringen. Ing-Marie Hansson levererade svidande kritik beträffande styrelsen och ledningen för statens konstmuseer. Hon använde bl.a. uttrycket att en kulturinstitution hade solkats genom krämarfasoner. Det är en väldigt hård dom. Vi som var på Nationalmuseum i går kväll har kanske litet större förståelse för att man kan hamna i en sådan här situation. Misstag kan naturligtvis alltid ske. Men särskilt lätt sker det när — Prot. 1986/87:100 inköpsoch utställningsanslagen är snålt tilltagna och man tvingas laborera — 2 april 1987 med alla möjliga kontakter för att skapa underlag för verksamheten. Det är ju i det avseendet som vi har ett särskilt ansvar. När det gäller sponsringen har jag väl upplevt att det har varit en mycket liten skillnad i sak mellan Bengt Göransson och mig när vi har talat om dessa frågor. Det är bara det att allt fler kulturinstitutioner just nu känner att de, om de skall kunna göra något extra, i praktiken är hänvisade till sponsringen, och däri ligger ett stort riskmoment. Staten måste ta sitt ansvar för basresurserna och även för den löpande verksamheten, för vilken institutionen är uppbyggd. Till sist något om kulturfonderna. Jag sade i fjol att jag inte trodde på dem, och det gör jag inte heller nu. Jag tycker att det kravet var ett uttryck för en mycket ohelig allians mellan dem som ser detta som något som skulle ersätta de statliga bidragen och dem som ser detta som ett komplement till utökade statliga bidrag. När jag lyssnade till Ing-Marie Hansson och Ingrid Sundberg tyckte jag mig faktiskt uppfatta en ohelig allians — deras relation är som ett slags samboförhållande utan större varaktighet eller djup.

Herr talman! I vad gäller de övergripande kulturpolitiska målen anser vi att en större satsning bör ske för att värna den svenska nationella kulturen. Det övergripande målet för kulturpolitiken är att värna yttrandefriheten och att skapa sådana förutsättningar att denna frihet kan komma till uttryck. Det förutsätter en balans mellan olika kulturella yttringar. Vidare förutsätter det samma ekonomiska förutsättningar för alla. Även de ”smala” konstyttringarna skall ju kunna komma fram. Men i dag befinner vi oss i den situationen att kulturlivet utanför riksdagens korridorer domineras av en massproducerad, utanförliggande, främmande kultur. Satsningen på den egna nationella kulturen skall alltså återskapa den balans som är en förutsättning för yttrandefriheten. Annars hotas denna. Yttrandefriheten hotas faktiskt lika mycket av den ohämmade sponsringen som av den kommersiella kulturen. Vi har faktiskt ett ansvar för att de ungdomar som i dag växer upp får ett slags identitet. Det gäller alltså att skapa förutsättningar för dem att ta del av sitt kulturella arv. Det är det vi menar när vi talar om att det är nödvändigt att satsa på den nationella kulturen. Vad är då nationell kultur? Självfallet innebär den kulturella bild som i dag finns i Sverige och där invandrarnas kultur ju innefattas — för Sverige är ett flerkulturellt land — att försvaret av den nationella svenska kulturen lika litet utesluter försvaret av minoriteternas eller mänsklighetens kultur som patriotismen utesluter internationalismen. Världskulturen bygger på den nationella kulturen. Kampen för den nationella kulturen utgör därmed ett bidrag till kampen för världskulturen.
Herr talman! Utskottets vice ordförande har en viss förmåga att dra långtgående slutsatser utan faktaunderlag. Hon har gjort det tidigare, när vi 113 insatserna, och hon gör det också i dag. Vi har i centerpartiet sagt att vi kan tänka oss ett generellt bidrag av skatteutjämningskaraktär, och det är fortfarande vår uppfattning att det är en rättvis inriktning. Det står i utskottsbetänkandet, och jag sade det också i mitt anförande, att det är riktigt att i detta läge satsa det nya grundbidraget på de små institutionerna, men det tar många år innan bidraget kan anses vara rimligt. Det finns län som inte får några statliga bidrag till denna typ av verksamhet. Utskottet har också klart skrivit att institutionerna med det nuvarande systemet har garantier, och hänsyn bör självfallet tas till detta vid den förändring som skall ske. Man bör verkligen läsa vad som står i utskottsmajoritetens förslag och inte dra långtgående felaktiga slutsatser. Jag kan inte finna en rad med någon hänvisning till att vi skulle vilja satsa mera på de centrala institutionerna. Ing-Marie Hansson talar om att vi i centerpartiet är generösa i den statsbidragsgivning som vi förordar. Ute på fältet är inriktningen dock en annan. Här görs än en gång hänvisningar till en tidigare utredning av kulturrådet och till statistiken för folkbiblioteken. Den är ganska ny, och jag har ännu inte tagit del av den. Jag har emellertid hört att Gävleborgs län inte ligger i toppen utan ganska långt ner på skalan när det gäller generella insatser för folkbiblioteksverksamheten. Det finns anledning att göra många reservationer till Ing-Marie Hanssons inlägg. Man bör läsa statistik på ett litet mera analyserande sätt än Ing-Marie Hansson gör och inte kasta ur sig sådana här påståenden i kammaren.

Herr talman! Till Ingrid Sundberg vill jag säga att jag mycket noga har läst både den motion från 1982 84 där Ingrid Sundbergs namn står först. Jag citerade alltså ur den senare motionen, där det sägs: Den enskildes betalning för att delta i kulturlivet måste vara kulturlivets viktigaste finansieringskälla. Så långt det är möjligt bör kulturlivet göras oberoende av offentligt stöd och mer beroende av sin publik. Kulturverksamhetens bidrag bör minskas. Beträffande Coca Cola-utställningen vill jag säga att det är förvånande att 30 000 ungdomar ser en utställning som enligt Ingrid Sundberg är förfärlig. Är detta något av Ingrid Sundbergs nya kulturmål? Hennes kommentar till utställningen var belysande. Jag har tagit upp dels sponsring av kulturaktiviteter, dels något av det som har solkat kulturlivet under den senaste tiden. Jag gav några exempel, och jag kunde ha nämnt flera om jag hade haft tid. Generellt finns det ett uttryck för krämarmentalitet i synen på delar av kulturlivet i samhället i dag, och det är viktigt att vi kulturpolitiker inser det och motarbetar det. Till Jan-Erik Wikström vill jag säga att det är riktigt att anslagen till kultursektorn 1981—1982 minskade rejält, i fast penningvärde. Det är enda gången det har hänt, och vid den tidpunkten var Jan-Erik Wikström minister. Året därefter förekom en viss justering, det skall ärligt erkännas. Jan-Erik Wikström säger vidare att kulturinstitutionerna är tvingade att laborera med alla möjliga lösningar. Jag tycker inte att de är det. Men man skulle kanske se om det finns ett intresse av att stödja kulturen. Tillskapandet av kulturfonder skulle vara en möjlighet att stödja på ett mer seriöst sätt och med större inflytande och integritet för kulturlivet. Att Ingrid Sundberg och jag har ett något skevt samboförhållande när det gäller motiveringarna kan jag instämma i. Däremot tycker jag att detta strategiskt är mycket politiskt intressant, och det står vi för från socialdemokraterna. Karl Boo anser att jag drar långtgående slutsatser på dåligt underlag. Jag har faktiskt ett ganska bra underlag. Centerpartiet protesterade med hänsyn till den faktiska skattekraften i kommunerna, men vi kunde vederlägga påståendena, vilket jag också har redogjort för. Det har man nu också kunnat verifiera i författarutredningen.

Herr talman! Ing-Marie Hansson tog upp något ganska intressant när hon, apropå att jag konstaterade att 30 000 hade varit på Nationalmuseum, ställde frågan om det var en ny kulturpolitik från moderaterna. Nej, det är en gammal kulturpolitik. I åratal har vi hävdat att det är bättre att ungdomar läser serier och Mitt Livs Novell än att de icke läser något alls, och det står jag fast vid. Jag vore tacksam om vice ordföranden ville svara på om hon har sett utställningen. Coca Cola-utställningen tyckte jag själv var dålig, men jag fick mig en tankeställare när jag en vanlig vardagsförmiddag på museet var omgiven av massor av jeansklädda ungdomar i 20-årsåldern. Även på kulturområdet kan ändamålet ibland helga medlen, tänkte jag. I alla händelser vet jag att det gör det på både musikens och litteraturens område. Sedan säger Ing-Marie Hansson att vi skall motarbeta krämarmentaliteten. Jag är inte så säker på att vi över huvud taget skall motarbeta någonting som vill främja en mångfald i kulturlivet i vårt land. Jag är ingen vän av krämare, och det vet Ing-Marie Hansson mycket väl. Men jag blir rädd för ord som ”motarbeta”, eftersom det enbart tyder på en sak — besserwissermentalitet. Det är precis vad vi moderater har vänt oss mot. Det är några få som vet vad som är bra på kulturens område och de skall bestämma — helst skall de sitta i riksdagens kulturutskott, och allra helst i kulturrådet. Jag tror inte på det. Jag tror på mångfald, öppenhet och variation. Sedan får vi väl ta litet krämarmentalitet om det gynnar kulturen. Det sägs att det inte är någonting värt att 30 000 ungdomar under 30 år går på Nationalmuseum. Det är ingen ny kulturpolitik. Det är en gammal och ganska beprövad metod att släppa fram ungdomar — börjar de med det dåliga, så lär de sig sedan att älska det som är bra.
Herr talman! När jag sade att vice ordföranden drog långtgående konsekvenser av ett dåligt underlag gällde det frågan om hur man skulle fördela de statliga pengarna ut till de regionala enheterna och regionerna. I en diskussion för ett par år sedan yrkade vi på att det skulle vara ett generellt bidrag med skatteutjämningseffekt. Ing-Marie Hansson sade då att vi ville bygga in det i skatteutjämningen som sådan, men det var inte alls meningen. Nu säger hon att vi genom utredningen som utskottets majoritet begär riskerar att det skall gå mera pengar till de stora centrala institutionerna, och förmodligen de som ligger i storstäderna. Var i utskottets skrivning finns det möjlighet att läsa ut detta? Vi säger att det är bra att man har byggt ut och innevarande treårsperiod bygger ut stödet till de små institutionerna och att man bör fortsätta i den riktningen. När det sedan gäller centerns intresse lokalt för att utveckla kulturverksamhet vill jag framhålla att den utredning som kulturrådet tidigare har gjort hade många brister. Där togs ingen hänsyn till kommunernas storlek eller till skatteunderlaget. Över huvud taget gjordes en generell och grov bedömning. Det anfördes att de centerstyrda kommunerna hade en viss inriktning, men det var inte centerstyrda kommuner. Centern var i de flesta fall ett av de partier som ingick i majoriteten, men centern hade inte egen majoritet. Nu har det lagts fram resultat från en utredning utanför kulturrådet, som hänvisar till statistik när det gäller anslag i kommunerna till bokinköp till folkbiblioteken. Jag har inte sett den utredningen — det är tydligen någon privat verksamhet. Vi har rekvirerat den men ännu inte fått den och jag kan alltså inte göra någon analys. Men Författarförbundets ordförande sade vid en träff med oss att Gävleborgs län var ett av de län som låg sämst till — och det är minsann inte något centerstyrt län i sin helhet, eller hur Ing-Marie Hansson? Det kan bli det, men ännu är det inte så. Jag vill påpeka att det finns anledning att analysera statistiken och försöka se vad som döljer sig bakom siffrorna. Det är ju inte bara fråga om att köpa in ett visst antal böcker. Det gäller också hur man förmedlar kunskap om böckerna, hur de läses och mycket annat. Jag är dock villig att erkänna att vi självfallet skall föra en diskussion om huruvida det kan finnas underlag för en förändring till det bättre i de kommuner där centern har inflytande. Men jag vill än en gång säga: Vi har, såvitt jag vet, för närvarande inte egen majoritet i en enda kommun i landet.
Herr talman! Jag vill säga några ord om kulturfonder och sponsring. Skälet till att jag inte tror på idén om kulturfonder är mycket enkelt. Jag tror nämligen inte att företagen är intresserade. Den naturliga instinkten hos ett företag som vill satsa på kultur är att vilja skapa något slags relation till kulturinstitutionen i fråga. Jag uppfattar det som positivt. Vi var senast i går med kulturutskottet på Nationalmuseum, där ett företag hade sponsrat en utställning och gjort ett mycket trevligt arrangemang. Sådant skapar ett slags kontakt med institutionen, som jag tycker är värdefull. Den får inte ett företag som ger till en mer anonym fond. Jag skulle vara mycket glad om jag hade fel, om svenska företag stod i kö för att satsa pengar till något slags statlig kulturfond, ur vilken anslag kunde sökas. Det vore en dröm! Vi skall stimulera en sponsring som är villkorslös, framför allt en som inte ställer krav när det gäller att få påverka utställningars eller konserters budskap och innehåll. Jag vill också säga: Jag tycker att det är önskvärt att — Prot. 1986/87:100 använda kvalitetsbegreppet som utgångspunkt. Man skall verka för det som = 2 april 1987 är kvalitetspräglat. Det betyder att man under inga förhållanden skall stimulera sådant som man anser vara präglat av dålig kvalitet. I den urvalsprocessen tror jag att Ing-Marie Hansson och jag står varandra ganska nära. För mig är det en samvetssak att inte medverka till att ge stöd till något som jag menar inte håller måttet kvalitativt. Det är så mycket i samhället som utmärks av dålig kvalitet — det är därför vi skall försöka stödja det som är kvalitetspräglat, med de former av stöd vi har från staten.

Herr talman! Det gläder mig att Ing-Marie Hansson tyckte att det exempel jag nämnde, nämligen musikalen i Ljungby, var en bra och värdefull kultursatsning. Den var värdefull. Den mobiliserade 160 ungdomar, som annars brukar samlas runt en kiosk med mycket bråk och slagsmål, till en kreativ, skapande verksamhet. Det har omvandlat 160 ungdomar från passiva kulturkonsumenter till aktiva kulturskapare av en kultur som hör samman med deras liv, av en kultur som talar om deras problem och som utgår från den plats där de lever. Därför var det värdefullt. Men de har inte fått stöd från kulturrådet. Där fick de nej. Nu vill de fortsätta, och utöver dem finns det ytterligare 150 ungdomar som står i kö för att delta i denna process. Frågan är om vi skall hjälpa dem. Vi från vpk anser att varje krona som går till sådana här satsningar ger flerfaldigt mer valuta för pengarna än varje form av satsning på den institutionaliserade kulturen. Vi anser att dessa ungdomar är värda all den hjälp de kan få. Jag hoppas att Ing-Marie Hansson delar min uppfattning så att vi kan förena våra krafter för att ge den här sortens kultur det stöd den behöver.

Herr talman! Ingrid Sundberg inledde sitt anförande i kväll, när hon talade om de kulturpolitiska målen, med att poängtera att hon självfallet ansåg det vara viktigt att motverka kommersialismens negativa verkningar och att man inte skulle låta vissa personer göra pengar på människors sämsta egenskaper. I sin replik säger hon nu att det skulle vara en besserwisserattityd, att man inte skall motarbeta någonting utan att allting är bra. Vi är eniga om att det är bra att 30 000 ungdomar kommer till Nationalmuseum, men jag tycker att det hade varit mycket bättre om de hade fått se något upplyftande, intressant och bra när de väl kom dit. Om jag jämför detta uttalande från Ingrid Sundberg med Jan-Erik Wikströms uttalande, instämmer jag hellre i vad Jan-Erik Wikström säger, nämligen att vad samhället skall stödja är kvalitet och att det är detta vi skall diskutera i Sveriges riksdag. När Ingrid Sundberg säger att vi inte skall motarbeta någonting — hon tyckte själv att det var en förfärlig utställning på Nationalmuseum — då saknar jag en politisk strategi. Det finns faktiskt ingen viljeinriktning i ett sådant uttalande. Jag vet inte om det blir tillfälle till någon ytterligare replik, men det hade varit intressant att få höra Jan-Erik Wikströms syn på Coca Cola-utställning 117 en. Jag är ledsen om jag ställer frågan för sent. Till Karl Boo vill jag säga att det bakom förslaget till översyn ligger motioner där det begärs ökade resurser till Stockholm, Göteborg och Malmö. Det var inför detta jag studsade. Det som ni skrivit ihop er om uttrycker inte detta, men motionerna bakom poängterar de stora institutionerna. Förslaget om att inbaka kulturverksamhetsstöd i ett generellt bidrag med skatteutjämningskaraktär skulle kunna medföra att institutionerna riskerade att förlora den säkra utveckling de hittills har haft. Karl Boo sade också att underlaget var dåligt och att utredningarna inte hade gjort någon skillnad på kommuner. Det är faktiskt fel. Vi delade in kommunerna i fem olika kategorier efter storlek och gjorde mycket noggranna analyser. Vi jämförde också skattekraften mellan dessa kommuner. Dessa undersökningar var således ganska ingående. Till Alexander Chrisopoulos vill jag säga att det är mycket glädjande att höra om så positiva exempel som visar på kraften i kulturen. Jag tror att dessa ungdomar i sin verksamhet ändå hade studiecirkelstöd och kulturverksamhetsbidrag och att samhället på det sättet har hjälpt dem i det arbetet.

Herr talman! Utskottets ordförande har tidigare redovisat de principiella ståndpunkter i fråga om anslagen till allmän kulturverksamhet som vi moderater företräder och som kommit till uttryck dels i kulturutskottets betänkande, dels i reservationerna. Därutöver är det, tycker jag, angeläget att helt kort motivera ytterligare några av våra ställningstaganden, i ett fall där de borgerliga partierna tillsammans med vpk bildar majoritet, och på några punkter där vi moderater ensamma eller tillsammans med folkpartiet och centern anfört reservationer. Immigrantinstitutet i Borås föreslås i betänkandet efter fyra motioner från representanter för fyra partier i olika kombinationer få ytterligare 200 000 kr. genom en omfördelning inom anslagsposten Till regeringens disposition. I föreliggande betänkande redovisas utförligt förhistorien. Utskottet ville redan förra året — i avvaktan på ett kommande förslag från arkivutredningen —- bevilja de medel som behövdes för att Immigrantinstitutet ekonomiskt skulle hålla näsan över vattenytan. Verksamheten, som byggts upp under 15 år, är värdefull för i synnerhet de mindre invandrargrupperna och för invandrarforskningen. Institutet drivs som ideell organisation och kostar säkert inte mer än vad samma utbud och möjligheter skulle göra inom den offentliga sektorn. Här är det fråga om institutets överlevnad. Betänkandet upptar vidare ett anslag av 2 milj.kr. för utveckling av kulturverksamhet på arbetsplatserna. Anslaget, som nu beviljas för tredje året, har sitt ursprung i en utredning av statens kulturråd, och avsikten är explicit att de fackliga organisationerna skall ha huvudansvaret för verksamheten. Det är dock, som Ingrid Sundberg påpekade, inte de yrkesverksamma som är de eftersatta i kulturellt hänseende. Det är barn, handikappade utanför arbetslivet, hemarbetande, sjuka, människor på institutioner, pen sionärer etc. som har svårt att få kontakt med kulturutbudet. Ofta har de här — Prot. 1986/87:100 grupperna också sämre underbyggnad vad gäller skolutbildning och redan = 2 april 1987 etablerade kulturkontakter. Vi moderater ser naturligtvis gärna — och är också beredda att medverka till — att arbetsplatskultur utvecklas. Sverige har t.ex. världens största konstföreningsrörelse med nära 1 600 konstföreningar bara på arbetsplatserna. Musikensembler och körer bildas genom samverkan med studieförbund och andra organisationer eller genom enskilda initiativ, kulturombud förmedlar teaterbiljetter, etc. Men kulturen bör inte bli en facklig fråga. Jag yrkar bifall till reservation 11. Jag yrkar också bifall till reservation 13, där vi förordar en besparing med 2 milj.kr. på anslaget Till kulturrådets disposition för kulturella ändamål, dvs. en tredjedel av anslaget. Resterande 3 milj.kr. bör vara tillräckligt för ej specificerade kulturändamål. Vi har i motioner från moderata samlingspartiet fört fram önskemål som inte tillgodosetts i propositionen och som inte heller vunnit gehör hos utskottets majoritet. En ung bildkonstnär som vill etablera sig har stora svårigheter att övervinna innan han gjort sitt namn känt och hittat köpare och utställare. Vad beträffar utställningsersättning generellt — en fråga som stötts och blötts ett tiotal år — delar vi den uppfattning som statsrådet Göransson uttrycker i propositionen, men vi har velat ge unga konstnärer som står i begrepp att anordna sin första separatutställning möjlighet att söka stipendium till dess finansiering. För detta ändamål ville vi räkna upp anslaget Bidrag till konstnärer med blygsamma 1 milj.kr. Jag yrkar bifall till reservation 25. Enligt förordningen om inkomstgarantier för konstnärer beviljas sådana för konstnärlig verksamhet av hög kvalitet och stor betydelse för svenskt kulturliv. Beslut om inkomstgaranti fattas av regeringen efter gemensamt förslag av konstnärsnämnden och styrelsen för Sveriges författarfond. En stor andel garantiinnehavare utnyttjar aldrig sin garanti, eftersom deras inkomst överstiger den stipulerade gränsen. Men varje år har konstnärsnämnden aktualiserat nya namn på förtjänta konstnärer som fyller kraven och som också har ekonomiskt behov av en garanti. Antalet garantirum är dock maximerat till 120, och nya innehavare kan bara komma in i systemet om någon avlider eller avsäger sig garantin. Statsrådet och utskottets majoritet föreslår ytterligare 1 garantirum — ett i sammanhanget futtigt förslag. I år liksom förra året har de borgerliga partierna vart för sig motionerat om inrättandet av ytterligare garantirum. Våra förslag låter sig väl förenas. Vi föreslår 10 nya garantirum för nästa år, något som framgår av reservation 28. Jag vill sist, herr talman, också yrka bifall till denna.